Herr talman! Lena Ek har frågat justitieministern vilka åtgärder han avser att vidta för att öka människors möjlighet att handla bra mat genom förändringar av ursprungsmärkningen samt för att förbättra möjligheterna att ta miljöhänsyn vid offentlig upphandling. Interpellationen har överlämnats till mig. I dag finns obligatorisk ursprungsmärkning för nötkött. Förädlade produkter som innehåller andra ingredienser utöver nötkött omfattas inte av reglerna. Däremot finns inget hinder att märka dessa produkter med ursprung, under förutsättning att märkningen inte är vilseledande för konsumenten. För andra köttslag än nötkött finns sedan år 1995 en frivillig branschöverenskommelse om ursprungsmärkning. Jag anser att konsumenten har rätt till märkta produkter för att kunna göra ett medvetet val. Därför bjöd jag in företrädare för köttbranschen till Jordbruksdepartementet för att diskutera vad vi kunde göra för att förbättra konsumenternas förtroende för kött. Jag fick då svaret från branschen att man påbörjat ett arbete för en större öppenhet och ökade möjligheter för konsumenterna att välja efter produktens ursprung. Diskussionerna ska resultera i "etiska riktlinjer för livsmedelsbranschen". Detta ser jag som ett mycket positivt initiativ. Jag tror att det finns stora fördelar med att branschen frivilligt märker produkterna tydligare. En obligatorisk ursprungsmärkning av beredda köttprodukter vore att gå ett steg för långt. Det finns inom gällande regelverk för märkning av livsmedel ett relativt stort utrymme att förbättra märkningen och informationen till konsumenterna om varans ursprung. Att införa en utökad obligatorisk ursprungsmärkning på nationell nivå är en åtgärd som måste notifieras till EG-kommissionen. Eftersom detta med största sannolikhet skulle uppfattas som en inskränkning av principen om den inre marknaden och varornas fria rörlighet, skulle kommissionen med största sannolikhet avvisa en sådan begäran. En obligatorisk ursprungsmärkning skulle av länder utanför EU kunna uppfattas som ett tekniskt handelshinder. Märkning debatteras ofta i olika handelsforum, såsom WTO, utifrån just denna aspekt. Jag är övertygad om att branschen på frivillig väg kan möta konsumenternas krav. Märkning med ursprung är en konkurrensfördel. Det ska understrykas att det redan i dag finns företag som frivilligt anger ursprunget för råvaran på etiketten, vilket ger oroliga konsumenter valmöjlighet. Märkning är aldrig gratis. Det blir naturligtvis i slutändan konsumenten som betalar för märkningen. Därför menar jag att frivillig märkning blir mer flexibel, eftersom den i högre grad styrs av konsumenternas efterfrågan. En omfattande dokumentation och märkning med ursprung ned till gårdsnivå blir naturligtvis mer kostsam men bör finnas i den utsträckning konsumenterna efterfrågar en sådan. Livsmedelsverkets generella märkningsregler säger att märkning inte får vara vilseledande. Vid utformande av ett frivilligt system är detta en viktig aspekt. T.ex. får ursprungsmärkning av köttråvaran inte ge intrycket att de andra ingredienserna har samma ursprung. Definitionen av ursprung kan också bli svår; djuret kan vara fött, uppfött och slaktat på olika ställen. Den s.k. ovalen är ett kontrollmärke som garanterar att produkten tillverkats i en anläggning som är godkänd ur hygiensynpunkt. Märket är en EU standard. Om det i ovalmärket är angivet Sverige innebär detta att varan tillverkats i Sverige, inte att ursprungslandet för råvarorna är Sverige. Det är mycket olyckligt om detta märke förväxlas med råvarans ursprung. Sverige är i dag självförsörjande på nötkött till 75 %. Detta innebär att vi måste importera kött, främst från andra medlemsstater, för att täcka vårt behov. Jag vill understryka att det är säkert att äta kött, oavsett köttets ursprung. Prioner har aldrig påvisats i kött, bara i riskdelarna på djuret, och dessa kommer inte ut i livsmedelskedjan. Det nötkött som levereras till skolbespisningar etc. ska vara märkt på samma sätt som det kött som levereras till livsmedelsbutiker för att förpackas och säljas. Halvfabrikat med nötkött som ingrediens vilka levereras till skolbespisningar behöver inte märkas, men det finns å andra sidan inget hinder för detta så länge märkningen inte är vilseledande. Det finns således en möjlighet för inköpsansvariga vid skolbespisningen att ställa krav på leverantörerna om märkning även av halvfabrikat. Personalen i skolbespisningen kan alltså informera om köttets ursprung då eleverna ställer frågan. Motsvarande resonemang gäller även för köttslag där obligatoriska krav på ursprungsmärkning inte finns. Precis som Lena Ek anser jag att det vore bra att kunna ta miljöhänsyn vid upphandling. Det finns regler för detta på gemenskapsnivå. Vad som är möjligt enligt dessa regler är inte helt enkelt att reda ut. Kommissionen ska under våren presentera ett tolkningsmeddelande avseende miljökrav vid offentlig upphandling. Genom meddelandet kommer det att klargöras hur miljökrav kan ställas. Redan nu kan man dock anse det klart att det är möjligt att vid offentlig upphandling ställa preciserade kvalitetskrav på varan. Dessutom medger lagen att upphandlaren ställer krav på att varorna producerats i enlighet med en EG-standard. Detta gör det möjligt att ställa krav på att t.ex. livsmedel ska ha producerats ekologiskt, eftersom EU:s förordning om ekologisk produktion jämställs med en EG-standard. Det är däremot inte möjligt att specifikt ange en viss miljömärkning, t.ex. Svanen eller Bra Miljöval. Reglerna är föremål för mer eller mindre strikta tolkningar.
Herr talman, ministern och kära åhörare! Alla konsumenter har rätt till sunda och säkra livsmedel. Så långt tror jag att alla politiska partier är överens. När människor handlar mat till sina barn, till sina föräldrar eller till sig själva vill de snabbt och enkelt kunna läsa sig till vad de faktiskt köper - var varan är producerad eller tillverkad och vad den innehåller. Den person som handlar kött vill kunna se var djuret är uppfött och med vilka metoder, var det är slaktat och var det är styckat. Om jag går och handlar korv eller andra charkuterier eller hel eller halvfabrikat, vill jag kunna läsa mig till var varan är gjord och vad den innehåller. I dag finns ett märkningssystem som faktiskt lurar konsumenterna i Sverige. Lagstiftningen lägger en plikt på tillverkaren att ange var produktionen eller tillverkningen av halvfabrikatet eller av korven har skett men inte varifrån innehållet kommer. Kött från olika håll med möjligt innehåll av genmodifiering, innehåll av överdriven antibiotikaanvändning eller vad det nu är fråga om preciseras inte och kan mycket väl ingå i en produkt som är märkt: svensktillverkade köttbullar, utan att det är vad konsumenten menar med svenska köttullar, t.ex. Det framgår inte om det är genmodifierat. Antibiotikainformation finns inte. Hormoninformation finns inte. Färgämnen och andra tillsatser redovisas inte fullt ut. Det här är en situation som inte är bra och som jag tror att alla konsumenter vill ha en förändring av. Jordbruksministern har nu århundradets tillfälle i det rådande debattklimatet i Europa med BSE, mul och klövsjuka, salmonella, hormonanvändning, överdriven antibiotikaanvändning, osv. Därav har följt en fullt förståelig oro hos konsumenterna. Då finns århundradets möjligheter att föreslå ändrade regler på det här området och ge konsumenterna verklig makt att välja. Jordbruksministern säger i sitt svar på min interpellation att en obligatorisk ursprungsmärkning av beredda köttprodukter vore att gå för långt. Jag tycker inte alls att det är att gå för långt. Det är ett fullt anständigt, fullt möjligt och fullt berättigat krav från landets konsumenter, och för den delen från hela I dag finns från ordförandelandet och jordbruksministern inget initiativ på EU-nivå för att få till stånd en sådan fullständig och ärlig konsumentupplysning. Det sägs i svaret att det sannolikt skulle uppfattas som en inskränkning av den inre marknaden, och det skulle sannolikt avvisas av kommissionen. Opinionsläget i Europa har förändrats otroligt under det senaste året. Vi har kommit en mycket lång väg från det gamla domslutet som t.ex. förbjöd kampanjen Buy Irish. Det kan inte vara så att märkning blir miljöfientlig, som det är i dagens läge. Vi måste ändra situationen så att märkning av livsmedel tjänar miljöintressena och konsumenternas intressen. Den inställning man har är därför fullständigt obegriplig för mig. Man vågar inte prova om kommissionen faktiskt avvisar detta och om WTO avvisar detta. Vi har i dag en situation där många länder har satt stopp för all livsmedelsimport. Det gäller USA, Kanada och Norge, för att ta några exempel. Man skulle kanske t.o.m. välkomna en fullständig och ärlig konsumentupplysning.
Herr talman! Först till det sista. Att USA och Norge har satt stopp för köttimport har ingenting med märkning att göra. Jag har diskuterat det vid ett flertal tillfällen med min norske kollega. Man kan ju inte märka "mul och klövsjukefri" på köttpaketet. Det var väl inte det som Lena Ek menade. Det går inte att märka det så. Debatten om stopp för import av EU kött har ingenting med debatten om märkning att göra. Jag beklagar att ovalen, för det är väl den som är upphovet till debatten, har vållat diskussion och att den har vilselett konsumenterna. Jag säger det återigen. Det beklagar jag väldigt mycket. Livsmedelsverket har tre ord som jag tycker är väldigt bra för hur en märkning ska utformas. Det ska vara sant, relevant och ej vilseledande. Sant är att det står på ovalen att det är svenskt, dvs. att det är tillverkat i Sverige. I det här fallet handlade det om köttbullar som var trillade i Sverige. Det är sant. Frågan är om det är relevant. Det kan man alltid diskutera. Det är en värdefråga. Det kanske inte är så att konsumenterna är så intresserade av var köttbullarna är trillade någonstans. Däremot är det mer intressant med ej vilseledande. Den här ovalen, såsom den har kommit att uppfattas som konsumentinformation, är vilseledande. Det var också av det skälet som jag kallade samman branschen för att den ska göra på ett annat sätt. Det har den lovat att göra. Jag har också sagt: Låt oss ge den en tid så att vi får se om den klarar av det som den har lovat, bl.a. nya etiska riktlinjer för sin märkning. Det tycker jag är bra. Jag vänder mig lite grann mot att allt ska läggas i politikernas knä. Vi måste också kunna lita på branschen i vissa sammanhang. Lena Ek säger att jag inte har tagit något enda initiativ. Jag vill påminna om att det var jag som tog initiativet till nötköttsmärkning redan år 1995. Då blev det inte särskilt väl mottaget i riksdagen, i EU nämnden eller i ministerrådet. Men i dag, sex år senare, är det en sanning. Det visar naturligtvis att opinionsläget har förändrats. Men det visar också att det inte är enkelt att göra en sådan märkning. Vi har inte en fullständig märkning av helt nötkött, styckningsdetaljer eller köttfärs i dag i hela EU. Man var inte mogen för det. Man hade inte det spårningssystemet på sina djur, dvs. på sina kor, tjurar och stutar, som vi har i Sverige. Vi kunde gå före. Det system som i hela EU träder i kraft den 1 januari 2002 kunde vi fatta beslut om i Sverige redan den 15 september därför att vi låg före. Det tycker jag är väldigt bra. Det var ett svenskt initiativ. Detta visar också att det inte är så enkelt att bara stå upp och kräva obligatorisk märkning eftersom länderna är olika, och länderna har kommit olika långt. Detta är ett område som är föremål för gemenskapspolitik, dvs. länderna måste gå i samma takt, och vi måste göra det gemensamt. Det är inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Lena Ek tar upp frågan om hormoner. Det finns inte hormoner i europeiskt kött. Det hoppas jag att vi är överens om att vi heller inte ska ha. Är det kött från något EU-land är det också hormonfritt.
Herr talman! Det finns ett hormonförbud i Europa. Men det importeras också en mängd kött och beredda produkter från länder som inte har hormonförbud. Detta är för konsumenten fullständigt omöjligt att veta om man inte har en ärlig och sanningsenlig konsumentupplysning på förpackningen. Det är fullständigt omöjligt för konsumenten att veta detta. Eftersom detta område nu är föremål för gemenskapspolitik finns det i rådande opinionsläge, om man verkligen vill, en möjlighet att driva dessa frågor på ett annat sätt för att just pressa utvecklingen framåt mot en ärlig, sanningsenlig och fullständig konsumentupplysning vad gäller också beredda köttprodukter. Jag kan inte förstå att man inte vågar prova den vägen. Precis som Margareta Winberg säger har opinionsläget i världen förändrats när det gäller dessa frågor. Bara de senaste åren har det ändrats otroligt mycket. Det är heller inte tekniskt omöjligt. Vartenda djur i EU har i dag ett plastmärke i örat. Det förs gårdsjournaler på varenda gård om hur det ska se ut. Det är också föremål för utveckling runtom i de olika länderna. I och med att vi har gått före i Sverige och visat att det är möjligt innebär det också att man kan ta upp diskussioner runtom i Europa att fullfölja spårningen som är så viktig när det gäller smittskydd. Om man inte har hunnit lika långt i teknik i de olika länderna i gemenskapen eller ute i världen är det också en konsumentupplysning som är viktig för den som handlar. Det finns många föräldrar, många människor i skolbespisningar och på ålderdomshem som vill vara säkra på vad de handlar. De kan de bara vara om det finns en ursprungsmärkning på det hela. Köper jag kött från ett visst land vet jag att man där inte har hunnit lika långt som i Sverige. Den konsumentupplysningen är otroligt viktig för den enskilde och blir allt viktigare. I går debatterades här i kammaren betänkande nr 12 från miljö och jordbruksutskottet om livsmedelskontroll och genteknik. Då fördes debatten om fullständig, sanningsenlig och ärlig konsumentupplysning. De yrkanden som fanns där blev nedröstade av majoriteten med socialdemokraterna i täten. Jag tycker att det är beklagligt ur konsumentsynpunkt att det blev så. Sverige som ordförandeland har en historisk chans, århundradets chans, att driva på debatten om konsumentupplysning och märkning i rätt riktning. Det är synd att man inte tar det här tillfället till vara ordentligt. På samma sätt handlar det om att man måste kunna ställa krav när man handlar varor, när man gör den offentliga upphandlingen för att handla mat till skolbespisningar, ålderdomshem och sjukhus. Där ligger också möjligheten att förstärka i miljövänlig riktning. När det gäller att tolka detta håller jag med jordbruksministern om att regelkomplexet är stort, svåröverskådligt och krångligt. Men här har ordförandeskapet en strategisk roll för att driva på utvecklingen av upphandlingsreglerna. Det förs diskussioner om hur man tolkar möjligheten att handla miljövänligt och att handla produkter som är fullständigt och ärligt märkta på ett sådant sätt att konsumentupplysning och konsumenternas makt gagnas. Det gäller också upphandlingen, på samma sätt som märkningen av livsmedel. Ordförandeskapets strategiska roll måste ju utnyttjas. Nu har halva tiden gått. Snart är det för sent att kunna påverka den här utvecklingen.
Herr talman! Jag kan förstå otåligheten. Jag har också varit, och är, väldigt otålig. Men betänk då att det har gått sex år sedan jag första gången väckte förslaget om en obligatorisk märkning av nötkött, och ännu i dag är det inte implementerat i alla länder. Det 1 januari 2002 införs det en skyldighet för alla länder att märka helt kött, smådelar av kött och köttfärs fullt ut. När det gäller det hela köttet ska det stå var djuret är fött, uppfött och slaktat. Dessutom ska det finnas ett referensnummer så att det går att spåra köttet ned till gårdsnivå. Lena Ek säger att det är enkelt därför att djur har gula lappar i öronen. Det är så att alla kor ska ha det, men detta ska också följas av stalljournaler så att man kan spåra djuret vid slakten. Detta fungerar inte i dag. Det är skälet till att vi ännu inte ens för nötkött har hunnit implementera de regler som jag föreslog 1995. Jag tycker nog att man måste ta ett steg i taget och se till att detta fungerar. Sedan har vi ju andra djur som inte är märkta, t.ex. grisar. De ska var märkta i grupp så att man kan se hur gruppen förflyttas. Ett annat exempel är får. Ett land som Grekland har många får, och det är ofta utegångsfår uppe i bergen. Hur ska man veta vems de är och vilken gård de tillhör? Det är oerhört komplicerat. Det låter så enkelt när Lena Ek står här och säger att det är lätt och att det bara är att märka dem. Det är inte så lätt att märka alla djur. Vi tar steg framåt hela tiden. Det är Sverige som har tagit initiativet till detta. Glöm inte det! Jag menar att vi ska se till att vi fullt ut uppfyller de regler som vi har fattat beslut om innan vi beslutar om nya, särskilt med tanke på att vi inte har underlag för de nya reglerna. Då får vi göra det på frivillig väg och ta det land för land. Sverige går före här också, fast på frivillig väg. Ursprungsmärkning är ingen garanti för att man får reda på om ett djur har blivit uppfött med t.ex. antibiotika i fodret. Frågan är ju hur mycket information vi ska ha i en deklaration som ska stå på ett ganska litet köttpaket. Hur mycket information orkar konsumenten ta emot? Det är också en fråga. Man får inte göra det alltför svåröverskådligt för konsumenterna. Det är inte bara regelverket som är svåröverskådligt. En lapp på en köttbit kan också bli svåröverskådlig.

Herr talman! Genom en konsekvent märkning av livsmedel avseende produktionsland, förekomst av genmodifierade produkter, antibiotika, hormoner, färgämnen och andra tillsatser kan konsumenternas makt öka. Detta har vi i Centerpartiet och Centerkvinnorna drivit i bra mycket mer än 20 år som ett av våra huvudkrav, och ständigt finns det ett mothåll. I går röstades de här kraven ned här i kammaren. Precis exakt de tydliga kraven på en fullständig och ärlig konsumentupplysning röstades ned. I svaret på min interpellation i dag säger jordbruksministern: "En obligatorisk ursprungsmärkning av beredda köttprodukter vore att gå ett steg för långt." I sitt andra svar säger ministern: "Hur mycket information orkar konsumenten ta emot?" Det är väl konsumentens ensak. Huvudsaken är väl att uppgifterna finns så att den som vill kan läsa sig till detta. Jag tycker att man inte ska nedvärdera människors möjligheter att ta till sig information och ta det som förevändning för att låta bli att införa regler om en fullständig och ärlig ursprungsmärkning och konsumentupplysning. Det är att vända på saken på ett sätt som ger ett alldeles hårresande resultat måste jag säga. Faktum kvarstår att ordförandeskapet ger Sverige århundradets chans att driva på när det gäller en fullständig och ärlig ursprungsmärkning av produkter. Det ger Sverige som ordförandeland århundradets chans att förbättra upphandlingsreglerna och förtydliga detta. Jag kan konstatera att dessa initiativ inte finns i de här sammanhangen därför att ministern säger att det är att gå ett steg för långt, att konsumenterna inte kan ta emot informationen och att det är möjligt, eller kanske sannolikt, att kommissionen skulle säga nej. Man prövar inte möjligheten. Jag tror att opinionsläget är ett annat i dag. Jag tycker inte att man ska använda kommissionen som ett konstgjort hinder för en önskvärd utveckling när det gäller konsumentupplysning och konsumentmakt.
Herr talman! Nu räknar Lena Ek upp allt som skulle stå på etiketten. Det är möjligt att det vore väldigt bra, men man måste väl också fråga sig vad konsumenterna efterfrågar. Det har gjorts undersökningar av det. Det visar sig att det som konsumenterna upplever som väldigt viktigt är ursprungsland. De vill veta var köttet kommer ifrån. Man ska inte heller underskatta konsumenternas kunskap om hur djur har det i Sverige jämfört med andra länder, hur det är med fodret och antibiotikan i Sverige jämfört med andra länder osv. Det var därför som Sverige 1995, utan att vara ordförandeland, tog initiativ till märkningen av nötkött. Nu nästan sju år senare - det kommer den 1 januari 2002 - blir det verklighet. Det visar kanske något av svårigheten att göra detta. Det handlar inte bara om att det ska stå på en etikett. Det handlar om att man ska ha ett system som gör att man kan följa köttet från butiken och ända ned på gårdsnivå. Och det är inte bara det, utan man ska också på gårdsnivå veta vilket foder som den bonden har utfodrat sina djur med. Det är inte enkelt att få till stånd ett sådant heltäckande system i alla länder i EU. Nu har vi börjat med nötköttet. Jag är säker på att vi om ett antal år kommer att fortsätta med t.ex. griskött. Det är väl det som ligger närmast till hands - det som kanske är det minst svåra nästa gång. Däremot upplever jag märkningen av lamm och fårkött som väldigt svår på grund av att man håller får på ett annat sätt än kor. Korna måste man mjölka varje dag, åtminstone om det är mjölkkor. Fåren kräver inte tillsyn på samma sätt. Låt oss nu ge branschen chansen under den här tidsperioden. Sedan får vi se vad som händer när vi väl har infört märkningen av nötkött fullt ut.

Herr talman! Tack för svaret, som jag tycker har många intressanta infallsvinklar. Först av allt vill jag klart tala om att jag inte heller anser att staten ska ta över beslut om enskilda fall. Självfallet ska den dialogen föras mellan kommunpolitikerna och kommuninnevånarna. Vi i Centerpartiet anser också att besluten ska ännu längre ned i kedjan - det är skolpersonal, föräldrar och elever som ska vara delaktiga i beslut om sin skola. Dessvärre kan jag i skolministerns svar inte se sådana tankar. Det förvånar mig eftersom jag tror att ministern också anser att brukarna ska vara delaktiga i beslut som påverkar deras vardag. Vi i Centerpartiet anser att det ska finnas lokala skolstyrelser på varje skolenhet. Beträffande utjämningssystemet som ska erbjuda god service till innevånarna är det närmast ett önsketänkande som inte fungerar så perfekt. Det grundar sig lite grann på teoretiska beräkningar utan hänsyn till dalgångar, krokiga vägar eller att det råkar ligga en sjö som man måste åka runt. Beräkningarna grundar sig med andra ord på fågelvägen, och det är inte med verkligheten överensstämmande. Herr talman! Jag håller med skolministern om att eleverna ska erbjudas en allsidig och utvecklande skolmiljö där de tränas att samarbeta. I samband med beskrivningen av vad skoleleverna ska ha för valmöjligheter säger ministern: Vanligtvis undervisas elever i små skolor i åldersblandade grupper. Jag förstår inte vad det har med den här frågan att göra. Är det negativt? Blir den sociala fostran och utvecklingen lidande av det? Jag ser det som en möjlighet många gånger. Det är jättebra, tycker jag! Just därför är det rätt läge att utnyttja deras kunskaper genom att satsa mer på elearning. Förlåt att jag valde ett engelskt ord. Jag sitter i Språkkommittén, och vi jobbar egentligen för att vi ska använda svenska ord. Jag får väl hitta på något annat för e-learning - elektronisk inlärning. Men det är så långt att säga. Det är lättare med elearning. Det är extra intressant att påbörja undervisning med datorns hjälp i de små orternas skolor. I dessa skolor kan distansutbildningen även få sina säten genom att lärare t.ex. kan avtala tid med elever som läser på gymnasienivå eller högskolor. Även komvuxelever kan utnyttja skolornas Internetuppkopplingar. Vi verkar ju inte få uppleva att alla människor får Internetuppkoppling till sina hem, även om jag och Centerparitet anser att det behövs, inte minst med tanke på framtidens möjligheter att studera hemma. I Sundsvalls kommun har vi ju ganska mycket glesbygd, även om det är en relativt stor stad. Man har där anskaffat en buss som åker runt till elever i bygden för att de ska kunna få hjälp med sina studier t.ex. via Internet. Då kan man ju i stället för buss utnyttja småortsskolorna. Jag ser det alltså som en mycket stor möjlighet. När jag lyssnar till ministerns svar kan jag konstatera att vi egentligen har samma grundsyn på de möjligheter som finns med elektronisk inlärning, med att gränserna suddas ut mellan undervisning och inlärning. Självklart måste varje elevs rätt till en likvärdig utbildning ha högsta prioritet. Vi i Centerpartiet säger i vår motion Lust att lära att ingen elev ska sluta grundskolan utan godkända kunskaper. Jag tror också att våra funderingar ligger rätt lika när det gäller att kunna samnyttja skollokaler i småorterna.
Herr talman! Det är ju så att glesbygden på vissa håll i Sverige breder ut sig mer och mer. Där spelar en skola väldigt stor roll för om folk över huvud taget ska bo kvar, det gäller särskilt barnfamiljer. En barnfamilj flyttar knappast till en ort om där saknas en skola som barnen kan gå i. Hur ska man då fatta beslut? Jo, det är kommunen som gör det. Skolan är ju kommunaliserad sedan tio år. Vi menar att besluten ska fattas på ännu lägre nivå, nämligen av familjerna själva. Det kan de göra om man inför en nationell skolpeng som vi har föreslagit under ett antal år. Det kan ju då göra att en skola får finnas kvar och att bygden får leva vidare. Små skolor eller stora skolor är egentligen inte kriterier på att det är bra skolor. Det finns stora skolor som fungerar väldigt dåligt. Det finns små skolor som fungerar mycket bra. Sedan talar skolministern i sitt svar på interpellationen om flexibla lösningar, vilket jag tycker är intressant. Vad är en skola i dag? Det är inte säkert att det är en särskild byggnad där det bara bedrivs skolverksamhet. Vad är ett klassrum? Ett klassrum ser ofta ut som det gjorde för hundra år sedan. Eventuellt finns det någon dator, och orgeln finns inte kvar där framme. Annars är det väldigt likt ett klassrum för väldigt många år sedan. Hemundervisning är ett alternativ. Det finns också med i svaret. Hemundervisning innebär ju inte att man har all undervisning i hemmet. Man kan ha viss undervisning i hemmet. Sedan kan man plocka ihop elever och lärare så att man får den sociala gemenskap som alla mår bra av. Jag har själv tittat på några små skolor i glesbygdsområden i mitt eget hemlän, i Skaraborg. I Önum i Vara kommun skulle kommunen lägga ned grundskolan för ungefär tio år sedan. Då sade föräldrarna nej och tog över skolan i egen regi och startade en friskola, Önums friskola, som nu har funnits i nästan tio år med ett stort föräldraengagemang. Forsviks skola, som ligger mycket vackert vid Göta kanal, förra året. Föräldrarna sade nej och krävde att få ta över skolan i egen regi. Men även det sade majoriteten i kommunen nej till. Jag behöver knappast tala om vilka partier som röstade nej till den här skolan, men Skolverket sade dessbättre ja. Och sedan höstterminen 2000 finns det en friskola i Forsvik. Jag har besökt båda de här friskolorna, som fungerar väldigt bra. Det är ett stort föräldraengagemang. Det är inte bara i det praktiska arbetet som föräldrarna deltar utan de finns också med i t.ex. administrationen på skolan vissa dagar i veckan och hjälper till med att betala ut löner till lärare och övrig personal. Föräldrarna trivs med det här arbetet, trots att det tar ganska mycket tid i anspråk. Lärarna trivs på skolan, och skolan finns kvar som en levande institution i bygden och gör att barnfamiljerna väljer att stanna kvar. Det här med friskola fanns inte med alls i skolministerns svar. Men nog är det väl bra med en friskola som startar ett stort föräldraengagemang och som kräver ett stort föräldraengagemang. Det finns också ett stort engagemang från alla i hela bygden. Det är väl ett betydligt bättre alternativ än en nedlagd och tom skola, skolministern?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

Vi började ju 1991 med det här, och när regeringens propåer kom visade tio skolor intresse av att ta del av försöket, men när det kom till kritan var det bara en skola som följde regeringens direktiv. Skolorna sade nämligen att de hade kommit längre. Därför tror jag att skolministern kan ha glädje av att ta del av den utvärderingen. Den garanterade undervisningstiden, som skolministern tar upp, anser jag faktiskt är lika förlegad som timplanen. Det är kunskapsmålen i slutet som är det viktiga inte om man har fått si eller så många undervisningstimmar. Det ska inte vara en broms för nya inlärningsmetoder, anser jag. Den sociala fostran, som skolministern också lyfte fram, har jag lyft fram i interpellationen genom att påpeka att eleverna behöver samlas vid några tillfällen under veckorna. Det tog också Lars Hjertén upp. Inte minst behöver de ha idrott tillsammans. Även andra praktiska ämnen är väldigt svåra att utöva framför datorn. Jag gläder mig åt att skolminister Wärnersson talar om att eleverna ska kunna arbeta i hemmet med individuella uppgifter, och jag gläder mig av minst två anledningar. Det är positivt att vi har samma grundsyn på elevens möjlighet till individuella studier, för det innebär att varje elev måste få en individuell studieplan. Det gläder mig också därför att det innebär att alla måste ha en Internetuppkoppling i hemmet - digital allemansrätt - för att kunna få en likvärdig utbildning. Nu kanske vi snart kan få se att vi med förenade krafter bygger ut det här i hela landet. Det statliga bidraget till personalförstärkningar, som ministern talade om, inom skola och fritidshem ser jag som väldigt positivt. Vi i Centerpartiet hade i vår budget också satsat många miljarder just på det. Jag kan bara hoppas att pengarna kommer att användas till det som de är avsedda för, så att de inte hamnar i det berömda s.k. svarta hålet. De här pengarna leder förhoppningsvis till att kommuner som planerat att stänga småortsskolorna kan behålla dem. Självklart är det kommunerna som ska bestämma, helst i samarbete med lokala skolstyrelser, och som tillsammans ska organisera den pedagogiska verksamheten för sina elever.
Herr talman! Vi ska inte diskutera enskilda fall alltför mycket, även om jag tog upp ett par exempel. Men det är Skolverket som har godkänt t.ex. Forsviks friskola, och det är ju ett statligt verk som jag gissar att skolministern litar på. Då måste det vara det beslutet som gäller. Att ändra på det och låta kommunerna bestämma i stället innebär ju att valfriheten kommer att minska kraftigt i Sverige när det gäller val av skola. Det tycker jag skulle vara näst intill en katastrof. Jag arbetar en hel del med skolfrågor i Nordiska rådet. Jag var under ett par år med i en arbetsgrupp som tittade på barn och ungdom. Vi studerade skolor i alla nordiska länder. Det slog mig då att vi i Sverige har en annan syn på hur stor en skola ska vara än man har t.ex. i Norge och på Island. Vi besökte under heldagar stora skolor i Köpenhamn och här i Stockholm. Vi besökte också mycket små skolor på Island och på den norska landsbygden. Vi fann då att det fanns mycket små skolenheter som fungerade väldigt bra. I Norge besökte vi en liten skola med 15-17 elever, vill jag minnas. En svensk mellanstadielärare hade flyttat dit just för att hon skulle kunna få undervisa på det sätt hon önskade. Det var inte alls den hårda styrning, menade hon, som fanns i Sverige. Jag tittade på de grupparbeten som eleverna hade gjort i den här lilla skolan. De var väl så bra som vad vi åstadkommer i Sverige i betydligt större skolor. Jag tror att vi har en hel del att lära av t.ex. Norge och Island. Där säger man inte direkt att en liten skola inte ska få finnas kvar eftersom den inte kan ha alla ämnen eller en stor integrering med all möjlig verksamhet. Dessutom var den här norska skolan, där vi stannade ganska länge, en levande institution i bygden. Där fanns ett föreningsliv på kvällar och helger. Detta är något som ofta saknas i svenska skolor, som tyvärr står stängda rätt ofta när inte skolverksamhet bedrivs där.

Herr talman! Ja, det är just det: Hur långt ska man resa? Det är många som drabbas av väldigt långa resor när glesbygdsskolorna läggs ned. Dessvärre tycker jag mig alltför ofta se att man lägger ned och fraktar till de stora centralorterna. Varför inte frakta i motsatt riktning? Det kan man faktiskt också göra. Om skolan dör, ja, då dör affären, pizzabutiken och kiosken också. Bussen dras in osv. Man blir också kanske av med den enda samlingslokal man har. Jag tror nämligen att skolan i ännu större utsträckning kommer att behöva användas och samnyttjas, som Lars Hjertén var inne på, även för kvällsbruk. Den totala arbetstiden i skolan är oerhört intressant att diskutera. Jag gläder mig över att skolministern är öppen även i den frågan. Sedan förstår inte jag varför inte skolministern kunde svara däruppe i Alfta att hon är redo att rucka på den nioåriga skolplikten, just på grund av att olika elever behöver olika lång tid. Vi säger i vår motion Lust att lära att har man nått målen när man har gått åtta år i skolan ska man kunna få sluta och gå över till gymnasieskolan, men behöver man tio år måste man få det. Med de flexibla tankar som finns i skolministerns huvud tror jag att vi kommer att nå varandra ganska snart i den biten. Miljarderna är öronmärkta, säger skolministern. Jag hoppas och håller tummarna för att det verkligen kommer att fungera, så att man inte sitter ute i kommunerna och tycker att detta har vi i riksdagen inte med att göra. Vi har ju i och för sig det kommunala självstyret, som också väger väldigt tungt. Jag hoppas alltså att kommunerna kommer att se möjligheterna när de får pengar. Men staten måste ju ge förutsättningar i viss mån. Att ta bort timplanen och den garanterade undervisningstiden är ett första led i detta, som jag ser det.

Kammarens sammanträde återupptas nu för riksdagens frågestund. Vid dagen frågestund medverkar från regeringen vice statsminister Lena Hjelm Vi har ett mycket stort antal redan förhandsanmälda frågor. Jag vill därför uppmana alla att medverka till att vi hinner så många som möjligt. Frågor och svar får vara högst en minut. Jag lämnar omedelbart ordet fritt.
Fru talman! Jag vill ställa min fråga till näringsministern. I går kväll var vi ett tjugotal riksdagsledamöter som träffade ett dussintal småföretagare från Dalarna. De berättade om sin vardag och de problem som kan möta en småföretagare. Man sade att många lagar och förordningar tyvärr är skrivna för större företag. Man var också rädd för den utvidgade sjuklöneperioden. UF, Ung Företagsamhet, är en verksamhet som har prövats i många län med stor framgång. I detta sammanhang framkom något som skapade en viss oro hos alla - oavsett partitillhörighet, tror jag - nämligen att länsstyrelserna nu vill sätta stopp för bidragen och stödet till UF-verksamheten på grund av att den pågått i tre år. Ett projekt får bara pågå i tre år.
Fru talman! Jag vill börja med att konstatera att organisationen Ung Företagsamhet gör ett utomordentligt gott arbete. Jag kan inte kommentera den information som jag nu delges, men jag ska nogsamt titta på detta och återkomma till kammaren. Än en gång vill jag säga att det här är en organisation som gör ett utomordentlig bra arbete.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att vi är eniga om detta. Det här är en mycket bra grund för entreprenörskap, särskilt som företagarna säger att de har svårt att komma in i den vanliga skolverksamheten. Jag tycker att det är bra om statsrådet kan se över det här så att det inte stoppas av någon byråkratisk gräns på tre år. Jag tycker också att man har gjort ett mycket bra arbete och att man ska fortsätta på den här vägen.
Fru talman! Jag har en fråga till Lena Hjelm I dag, torsdagen den 15 mars, går den tidsfrist ut som regeringen beviljade de ca 2 500 kosovoalbaner som förra året nekades permanent uppehållstillstånd i Även om våren har kommit till Kosovo är läget politiskt och säkerhetsmässigt mycket oroligt. Människor vet inte vad de återvänder till. Det saknas fortfarande bostäder. Kriminaliteten har ökat. Oroligheter och militära manövrer har rapporterats från den makedonska gränsen. Kosovo har inte på något sätt återuppbyggts än. Situationen är mycket kritisk för de nära 700 kosovoalbaner som väntar på att avvisas. Många mår fruktansvärt dåligt. De har rotat sig i Sverige och vill stanna här. Självmordsförsök är vanliga även bland barn, och många brottas med svåra psykiska problem. Miljöpartiet anser att den svenska regeringen inte ska fullfölja inhumana beslut om avvisning; beslut som måste genomföras med polisassistans. Jag vill fråga Lena Hjelm-Wallén om hon är beredd att verka för att skjuta upp verkställandet av avvisningsbesluten. Anser Lena Hjelm-Wallén att situationen i Kosovo är sådan att en avvisning nu är förenlig med en humanitär flyktingpolitik?
Fru talman! Alla som lämnar sina hemländer som flyktingar gör det naturligtvis för att det är besvärliga förhållanden där. Det är i sig inte en grund för asyl, utan man ska också riskera att förföljas. De vi talar om nu är personer som svenska myndigheter har bedömt inte riskerar förföljelse när de återvänder. De fick ändå tillåtelse att stanna i Sverige under vintern, av rent humanitära skäl eftersom vi trodde att vintern skulle vara svår. Det var alltså ett anstånd man fick. Nu är den tiden över, och då ska naturligtvis myndigheternas beslut fullföljas. Regeringen kan inte gå in i enskilda fall. Vi har myndigheter som beslutar om det här.
Fru talman! Miljöpartiet anser att det finns humanitära skäl att ge ett stort antal av de flyktingar som nu hotas av avvisning uppehållstillstånd i Sverige. Vi vill uppmana regeringen att leva upp till Genèvekonventionen och barnkonventionen - det är många barn som far illa. Efter den här frågestunden kommer Miljöpartiets riksdagsgrupp att överlämna en skriftlig uppmaning till regeringen i den här frågan.
Fru talman! Det är sant att man alltid ska leva upp till barnkonventionen. När myndigheterna har gått igenom de här familjerna har man också tittat på situationen för barnfamiljer. Det är redan invägt i besluten. Vi kan alltid som privatpersoner ha åsikter om enskilda fall eller grupper. Några tycker att de borde få stanna, andra kanske tycker att de inte borde få vara här. Vi har ett system i vårt land där det är Migrationsverket och Utlänningsnämnden som fattar besluten. Det måste vi hålla oss till, annars blir det en otillbörlig hantering.
Fru talman! Jag vill ställa min fråga till statsrådet Jag är glad för det engagemang som ministern visar vad gäller deltidsarbetslösheten. Jag delar helt och fullt inställningen till frågan. Heltid måste bli en rättighet och deltid en möjlighet. Detta är i högsta grad en jämställdhetsfråga. Inom offentlig sektor ser vi att vi är en bit på väg, men det är fortfarande lång väg kvar. Personligen hoppas jag på en lagstiftning som styr detta. Min fråga gäller också de kvinnor som jobbar i det privata näringslivet, dvs. främst handel, hotell och restaurang. Kan statsrådet göra något för dessa kvinnor, och vad kan det i så fall vara? Att problemet främst berör kvinnor är det ingen tvekan om.
Fru talman! Jag bedömer den här frågan som oerhört viktig av många skäl. Kvinnor som ofrivilligt är deltidsarbetande jobbar påfallande ofta i verksamheter där det är brist på arbetskraft. De uttrycker en vilja att arbeta mer, vilket arbetsgivarna - både privata och offentliga - verkligen borde ta till vara. Vårdkommissionen har framför allt jobbat med de offentliga arbetsgivarna eftersom man där antalsmässigt har så många deltidsarbetslösa. Vi misslyckades med det mål vi hade satt upp: att halvera. Därför har jag tagit initiativ till att se över om lagstiftning är en väg att gå vidare på. Det innefattar i så fall en generell lagstiftning som berör såväl privata som offentliga arbetsgivare. Det vi t.ex. ska titta på är möjligheten för dem som i dag är deltidsarbetslösa att gå upp i tid om arbetsgivaren bjuder ny tid, dvs. om det går att förstärka rätten till den nya tid som kommer fram. Det är ju en lagstiftning som berör både den privata och den offentliga sektorn.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag tycker att det är märkligt att privata arbetsgivare och också den offentliga sektorn oftast hittar heltidstjänster när det gäller män. Med det svar jag har fått av statsrådet känner jag att jag får framtidstro i de här frågorna.
Fru talman! Jag har en fråga till vice statsministern. Den gäller transportörsansvar för asylsökande. I Dagens Nyheter finns i dag en intressant intervju med en statssekreterare vid Utrikesdepartementet. Där hävdas bl.a. att regeringen vill låta transportörer ta risker om det är det de vill, och att de om de tycker synd om några som ser ut att vara flyktingar ska våga ta ombord dem. Naturligtvis kan man då fråga sig hur en politisk eller religiös flykting ska se ut för att se ut som en flykting som flygbolaget tycker synd om. Men det är inte min egentliga fråga. Litet senare i intervjun konstateras att om flyktingarna är på ett ställe där de kan kliva på ett flygplan finns förmodligen UNHCR där. Då borde man söka skydd hos dem. I samma anda påstås att om man är i ett land där man kan trava upp på en ambassad för att söka skydd kan man förmodligen få skydd i landet. Intrycket är uppenbarligen att de som flyr till Sverige gör det antingen från ett ställe där UNHCR är aktiva, och då ska man inte söka sig hit, eller att man gör det i ett land där Sverige har en ambassad och då behöver man inte skydd. Fru talman! Då har jag en fråga. Jag har svårt att acceptera sådana åsikter och vill fråga vice statsministern om detta verkligen är regeringens politik.
Fru talman! Schengenavtalet träder för vår del i kraft nästa söndag. Det kommer att innebära en frihet för många av oss i vårt resande. Men det finns också ett pris som vi måste betala, och det är det här striktare skyddet för de yttre gränserna. Delvis kommer det här att föra vissa besvärligheter med sig, jag erkänner gärna det. Man ska dock inte överdriva detta. Jag tror att vi gör det just nu i början, när det här projektet ska träda i kraft. Transportörsansvaret, att flygbolagen har ett ansvar för dem man transporterar till ett land, har alla EU-länder, eller flertalet i alla fall, haft hela tiden. Ändå kom det förra året ungefär 400 000 flyktingar till EU-området. Bara för att flygbolag och andra transportföretag har det här ansvaret omöjliggör man alltså inte för flyktingar att komma till EU. Det är väldigt viktigt att komma ihåg.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag känner ändå en oro för vad som kan komma att hända framöver. Men jag vill följa upp frågorna med att fråga om regeringen verkligen tänker lägga fram ett modifierat förslag om transportörsansvar så att ansvar inte utkrävs om asyl verkligen beviljas. Det förefaller mig än mer som att lägga ansvaret för myndighetsutövning på flygbolagen och närmast öka på den segregation som reglerna redan i dag leder till. När dessutom Europaparlamentet tydligt har sagt nej till sådan lagstiftning vore det klädsamt om regeringen accepterade denna röst till förmån för en mer öppen och humanitär flyktingpolitik i stället för att kringgå den med kosmetiska förändringar i ett annat, oförändrat direktiv.
Fru talman! Det är alldeles klart att Sverige vill ha en generös och öppen flyktingpolitik, och vi ska verkligen se till att en sådan kan fullföljas också i den nya situationen med Schengenavtalet. Men jag tycker inte att man ska måla alltför svart, för det har faktiskt inte varit så illa i de länder som sedan tidigare har det här transportörsansvaret fullt ut. Även Sverige har ju faktiskt haft det. Det enda som nu diskuteras och läggs till, och det vi utreder just nu, är frågan om det också skulle behövas något sanktionssystem för flygbolagen. Om det har vi en utredning, och vi har alltså lite tid på oss innan vi slutgiltigt fastställer hur vi ska ha det i de här frågorna. Men Sverige ska fortsätta att ha en generös flyktingpolitik.
Fru talman! Den här gången blir det också en fråga till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén. Anna Lindhs besök i Israel och Palestina är bra. Det är över huvud taget bra att Sverige är aktivt i Mellanöstern. Israel betalar i dag inte ut de skatter och avgifter som man skyldig palestinierna. Det kan i dagens spända läge inte betraktas som annat än utpressning eller gemensam stöld. Vad gör Sverige och EU för att förmå Israel att hålla sina avtal och betala det man är skyldig palestinierna?
Fru talman! När Sverige och EU är verksamt på det här området är det ju för att få båda parter att ta sitt ansvar för att komma tillbaka till en fredlig process. Till den israeliska regeringen har vi från den svenska regeringen sagt, också som representant för EU i sin helhet, att detta att man tar upp skatter som egentligen är palestinsk egendom och sedan behåller dem och inte betalar tillbaka dem naturligtvis inte är acceptabelt. Vid flera tillfällen har vi uppmanat den israeliska regeringen att sluta med den politiken.
Fru talman! Det är bra att Sverige lyfter upp de här frågorna. Ariel Sharon, Israels premiärminister, har förklarat att han "inte betalar ut pengar till mördare". Detta är en grov provokation. Efter Sabra och Shatila kan Sharon själv inte ses som annat än en krigsförbrytare. Är det inte dags att EU höjer ett allvarligt varnande finger mot Israel? Man är ju på väg att hota freden i hela området och därmed tyvärr också den israeliska statens existens.
Fru talman! Vi vänder oss till båda parter och säger framför allt: Stoppa våldet! Det är det grundläggande. Sedan går vi naturligtvis vidare, och det gäller egentligen båda parterna också. Vi säger till de palestinska myndigheterna att de måste se till att hantera pengarna på ett mer varsamt sätt. Det gäller inte minst det stora EU-biståndet. Men framför allt riktar vi oss till Israel, som i dagens situation gör så att levnadssituationen för vanliga palestinier blir sämre och sämre. Hälften av alla palestinier är t.ex. i dag arbetslösa. Det skapar ytterligare frustration och därmed en ytterligare grund för våld. Det borde alltså ligga i Israels eget intresse att få slut på just den här ekonomiska sanktionen.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Wärnersson. Regeringen ogillar friskolor och har nu bestämt sig för att lägga fram ett förslag som ska motarbeta dessa rejält. Det ska bli skärpta regler. Man kan undra varför. Friskolornas antal är ju väldigt litet i Sverige om man jämför med exempelvis Danmark. Det är bara 3,4 % av grundskoleeleverna som går i friskola i vårt land. I elva län är friskolornas andel under 2 %. Framför allt är detta något som växer i storstäderna. Att de växer och att antalet ökar visar ju snarast att de kommunala skolorna inte fyller alla barns behov eller alla föräldrars önskemål om utbildningens kvalitet. Man önskar sig andra alternativ. Om man jämför kvaliteten mellan fristående skolor och kommunala skolor kan man se att friskolornas elever har högre betyg. Man har en högre lärartäthet i sina skolor. Man har högre kostnader per elev när det gäller undervisning och skolmåltider. Det enda minus som finns är att man har en lägre andel behöriga lärare. Min fråga är: Utgör friskolorna verkligen ett sådant hot, Ingegerd Wärnersson, att regeringen måste skapa skyddsregler för de kommunala skolorna?

Fru talman! Jag håller fullständigt med om att alla skolor ska ha en god kvalitet. Det är naturligtvis eftersträvansvärt. Jag tycker också att kommunala och privata skolor ska ha samma villkor. Många skolor fungerar bra, och där de fungerar riktigt bra lönar det sig ju inte att starta en friskola över huvud taget. Men där friskolorna finns, där finns det också ett missnöje med den kommunala skolan. Då ska skolor växa på lika villkor. Det är ju så att med det förslag som har lagts fram blir det inte lika villkor. Det blir olika villkor. Friskolorna måste betala för en prövning i samband med tillståndsgivningen. Kommunerna ska ha tillsynsansvar över friskolorna. Så är inte fallet beträffande de kommunala skolorna. Ytterligare ett förslag i det som nu har gått ut på remiss handlar om kravet på behöriga lärare. Jag är säker på att alla skolor önskar hundra procent behöriga lärare, men dessa finns ju inte att få tag på i dag. Det är en beklaglig bristsituation som regeringen också är ansvarig för. Är det rimligt, Ingegerd Wärnersson, att villkora en friskolas existens genom att sätta upp ett procenttal för behöriga lärare? Är ministern i så fall också beredd att stänga en kommunal skola om antalet behöriga lärare skulle bli för litet?

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till näringsministern. Det som händer inom och med jordbruket i Europa påverkar ju också den svenske bonden negativt, åtminstone på kort sikt. Bondens lönsamhetsproblem är ett småföretagarproblem.
Fru talman! Det är självklart så att bonden bedriver en företagsverksamhet - ett företag. Ofta handlar det om sådant som inte bara berör jordbruket utan mycket annat, och de jobbar många gånger under samma villkor. Regeringen håller nu tillsammans med den delegation som vi har och som företräder småföretagare på att gå igenom olika förslag. Dessa förslag bereder vi nu tillsammans, och vi kommer att återkomma längre fram. Jag vill också säga att vi också har gjort en hel del när det gäller småföretagarsidan. Det går bra för Sverige, även för många småföretag och för många som jobbar i jordbruksföretagandet.
Fru talman! Det har gått väldigt lång tid, tycker även bonden, sedan Småföretagsdelegationen lade fram sitt förslag med ett mycket stort antal förslag till lättnader. Man har väntat länge, och eftersom lönsamhetsproblemet blir allt större för bonden blir angelägenheten av att det kommer förslag till lättnader ännu större. Man är otålig nu och vill snart se förslag från regeringen.
Fru talman! Allmänt sett, om man tittar på samhällsekonomin, så går det mycket bra för Sverige. Ett bra tecken på det är att vi har en mycket låg inflation. Vi har låg ränta. Det finns få som tjänar så bra på den låga räntan som just företagandet. Det är ofta en stor kostnad även för den som driver jordbruk. Vi har betat av ungefär två tredjedelar av Småföretagsdelegationens förslag. Vi har en hel del frågor kvar, och vi ska fortsätta att bereda dem och lägga fram förslag längre fram.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Wärnersson. Fler och fler i Sverige dör av narkotikamissbruk. En undersökning från Rättsmedicinalverket i Lund visar att antalet dödsfall tredubblats under åren 1995-2000. Mitt lilla län Blekinge är inget undantag. Ungdomars attityder till droger luckras upp alltmer, och många ser faktiskt ingen skillnad på att dricka sig berusade och att ta en tablett. Vår viktigaste uppgift är naturligtvis att hindra att våra unga prövar narkotika. Då är drogundervisningen i skolan mycket viktig, och den måste pågå och bli bättre. Detta kräver att lärarna får ständig fortbildning och kan vara den spjutspets i kampen som vi behöver. Alla lärare måste ha färsk kunskap om det som händer på drogfronten, och varje vuxen i skolan måste känna igen varje symtom och signal på att en elev börjar använda droger. Fru talman! Frågan till satsrådet Wärnersson är:

Fru talman! Jag tackar skolministern för svaret. Men jag tror inte att vi kan nöja oss så enkelt. Jag har själv ett långt förflutet som lärare. Och vi hade naturligtvis drogundervisning, men vi fick väldigt lite fortbildning. Många gånger stod man och stampade med sina 70-talskunskaper om man inte själv lyckades skaffa sig det senaste. Jag tror också att det är viktigt att man kan undervisa om drogerna. Men vad som också är oerhört viktigt är att alla som jobbar i skolan kan känna igen symtomen och skilja dem från vanligt tonårstrots. Jag tror att ju tidigare som man kan upptäcka drogmissbruket, desto bättre är det. Visserligen ska naturligtvis vi föräldrar också försöka upptäcka detta på våra barn. Men jag tror inte att vi får glömma bort skolpersonalen, därför att man ser barnen varje dag i skolan, och man lägger märke till förändringar. Man bör då ha riktigt bra kunskaper när det gäller att kunna se att något håller på att gå på tok. Narkotikakommissionen som lade fram sitt förslag för en tid sedan har också begärt en förstärkning av ANT-undervisningen. Jag vill därför skicka med skolministern att det inte är bra som det är i dag. Mer måste göras. Vad avser skolministern att göra?

Fru talman! Jag skulle vilja vända mig till utbildningsminister Östros. I februari 2000 hade vi en interpellationsdebatt om jämställdheten inom högskola och universitet. Då tog vi bl.a. upp situationen på KI som vi tyckte var ett oerhört viktigt universitetssjukhus med omfattande utbildning. Där har det funnits stora problem. Ministern tyckte som vi att det var en oerhört viktig organisationsfråga och tänkte följa frågan. Bl.a. en hel del kvinnliga forskare har sagt att det tar för lång tid och att det händer för lite. Det saknas en policy. Det finns alldeles för få kvinnor i ledningen, m.m. Jag tar KI som ett exempel, men jag vet ju att det ser olika ut i landet på både högskolor och universitet när det gäller jämställdhetsfrågan. Det är ändå en viktig markering. Vem är det som är ansvarig - prefekter, dekanus, rektorer, osv.?
Fru talman! Jag delar Sonja Franssons engagemang i jämställdhetsfrågan, inte minst när det gäller högre utbildning och forskning. Och jag kan nog liksom Sonja Fransson ibland känna en väldig frustration över att det går väldigt sakta just på detta område i samhället. Det går visserligen åt rätt håll men mycket sakta. Det är därför som också statsmakterna, inte minst riksdagen, har ställt krav på den högre utbildningen och forskningen att vidta åtgärder för att få saker och ting att hända. Våra myndigheter har ett ansvar för att låta sin verksamhet genomsyras av ett genusperspektiv för att bli medvetna om frågorna, både i utbildningen och i forskningen, men också vid tillsättningen. Det finns anledning att följa våra universitet och högskolor när de gäller hur de tillsätter de allra centralaste posterna. Samtidigt, och det är viktigt, kan inte riksdag och regering ta över ansvaret från universitetsvärlden för deras utnämningar. Så långt kan vi inte gå. Men jag delar engagemanget och frustrationen över att det ibland går alldeles för sakta. Karolinska Institutet har varit ett exempel där det fortfarande är en låg väg kvar att gå.
Fru talman! Vi står på samma grund och känner samma frustration. Ministern sade t.ex. att genusperspektivet ska genomsyra alla former av tillsättningar. Då undrar jag: Kommer genusperspektivet också att genomsyra tillsättningar som regeringen gör? Det gäller bl.a. vid tillsättning av rektorer inom universitet och högskolor, men också vid tillsättningar av ordföranden och liknande, att ha engagemanget för genusfrågor när man får en sådan tjänst.
Fru talman! Svaret är ja när det gäller de förtroendeuppdrag som regeringen har direkt inflytande över. Där arbetar vi mycket med att få en jämställdhet i utnämningspolitiken. Vad gäller universitetens eget val av t.ex. rektorer är ett första viktig grundläggande villkor att universiteten och högskolor själva måste lämna förslag om vilka de vill som sina rektorer. Det ska inte regeringen styra. Däremot är det viktigt att man, när man arbetar med rekryteringsfrågorna på den nivån, tar in ordentligt jämställdhetsperspektivet. Låt mig ge två andra exempel där vi jobbar konkret med jämställdhetsfrågorna. Vi satsar stort på forskarskolor de kommande åren över hela landet. Vi har också från riksdagens sida ställt krav på att rekryteringen till dessa forskarskolor, framtidens forskare, ska ske med ett jämställdhetsperspektiv i bakhuvudet. Vi satsar på rekryteringstjänster för unga forskare. Där har riksdagen uttalat att vi också vid rekryteringen till de tjänsterna ska ha ett jämställdhetsperspektiv när vi arbetar med dem. Visst går det att göra saker, och visst går det framåt, men för sakta, det håller jag gärna med.
Fru talman! Jag vänder mig till statsrådet Mona Vi vet att utslagning och utbrändhet är en stor fråga i arbetslivet. Det är ett stort problem. Bl.a. drabbar detta kvinnorna i vården. Många kvinnor säger till mig att de behöver ha en sänkt daglig arbetstid om de ska kunna arbeta vidare. Sanningen är den att de flesta inte orkar arbeta 40 timmar i veckan. När nu statsrådet Mona Sahlin går ut med att lagstifta mot deltidsarbetslöshet, kan jag se att en sänkning av normalarbetstiden skulle göra det lättare och ge fler tillfälle att gå upp till heltid, helst ett arbete på
Fru talman! Så spännande är politiken, att den förra fråga jag fick handlade om kvinnor i vården som vill ha mer tid, och nu kommer en fråga om de kvinnor i vården som vill gå ned i tid. Det är ett exempel på hur individuell frågan om arbetstiden måste få förbli och faktiskt ännu starkare bli en fråga som var och en har ett större inflytande över. Barbro Feltzing och jag har diskuterat många gånger det faktum att den grupp kvinnor i vården som är mest utbränd och som har mest skador är de som jobbar sex timmar om dagen. Det kanske handlar ännu mer om att ge de här kvinnorna ett större ansvar och större befogenheter över hur de utför sina arbetsuppgifter och inte bara tro att en kortning av arbetstiden löser de här problemen. För övrigt har vi en utredning som ska titta på frågan om arbetstidsförkortning och som också ser på det som är Miljöpartiets stora fråga, normalarbetstiden. Den lär vi återkomma till, om inte annat så vid nästa val.
Fru talman! Det är riktigt att det kommer att bli en utredning så småningom. Det välkomnar jag. Drygt 80 % av deltidsarbetslösa är kvinnor. Men många äldre kvinnor deltidsarbetar därför att de är utbrända och utslitna och har själva gått ned. Om många fler skulle kunna få heltid vore det mycket lättare att gå ned i arbetstid, förutsatt att alla lättare först kunde gå upp till heltid. Det tycker jag man måste överväga om man ska ha en lagstiftning mot deltid.
Fru talman! Min utgångspunkt är fortfarande att var och en av oss, man som kvinna, måste få en större rätt att påverka sin egen arbetstid. Arbetstiden måste få lov att variera med livet. Vi har perioder av våra liv när vi har små barn, barnen växer upp, våra kroppar blir äldre, och då måste arbetslivet anpassas mer efter individerna. När individerna ska trycka in sig i stora mastodontorganisationer med för få inflytandemöjligheter, då får individerna betala priset. Det är det som märks i dag i de alltmer alarmerande arbetsskador och utbrändhet som vi ser. Min lösning handlar snarare om att förstärka individernas rätt och inte söka mer stelbenta centrala system. Men det, fru talman, lär vi återkomma till.
Fru talman! Min fråga riktar sig till näringsminister Björn Rosengren. Nu är det snart ett år sedan regeringens IT proposition kom. I ett svar på riksdagens frågestund för ett halvår sedan sade näringsministern att 98 % av alla hushåll skulle nås av bredband inom två år. Nu rapporterar Kommunförbundet att kommunerna inte ställer upp med delfinansiering. Det kan man förstå därför att två tredjedelar av kommunerna går back i dagens läge trots högkonjunktur. Tidningarnas affärssidor rapporterar att de bolag som tänkt gräva kablar på marknadens villkor nu lägger om sina planer, minskar investeringar och skjuter upp grävarbetet. Min fråga till näringsministern blir därför: Vilket blir enligt näringsministern det faktiska resultatet när det gäller svenska folkets bredbandsanslutning när dessa två år snart har gått?
Fru talman! Får jag först konstatera att i den proposition som förelades från regeringen om IT infrastrukturen gjorde vi ett väl valt snitt mellan vad staten ska betala och vad marknaden ska betala. Vi kan konstatera att inget land har haft en så snabb utveckling på detta område som Sverige. När det gäller kommunerna får man förutse att de måste vara beredda att investera i bredband som man gör i annat som vatten, avlopp, vägar och liknande. Därtill vill jag säga att när vi talar om bredband innebär det att vi talar om möjlighet till höghastighetsinformation. Man brukar säga att det är två megabit per sekund. Det innebär inte att det ska vara en sorts teknik, dvs. att man måste gräva ned kablar, att man måste ha optokablar och allt vad de heter. Det kan lika gärna ske via radio, telefoni och liknande. Vad vi har gjort är att lägga fram en proposition som innebär att detta ska ske oberoende av teknik.
Fru talman! Det är korrekt att det finns olika sorters tekniska möjligheter, men de andra tekniska möjligheterna skjuts ju ännu längre fram, för de är ännu dyrare. Marknaden, som den ser ut nu, har ännu större problem med de varianterna. Min fråga är fortfarande obesvarad: Vilken är näringsministerns prognos nu när kommunerna säger ifrån och inte ställer upp på detta och när bolagen på marknaden har fått en försämrad ekonomi? Vilken är näringsministerns prognos efter det att den här tvåårsperioden har gått? Hur mycket har näringsministern justerat ned från 98 %?
Fru talman! Nu har det gått ett halvår. Vi har ett och ett halvt år kvar. Vi får väl avvakta. Sedan får vi se hur långt vi kommer när det gäller att alla ges möjligheter till uppkoppling på bredband, dvs. minst två megabit. Vi får avvakta det, jag kan inte svara på det. Det är ett och ett halvt år kvar. Ingen kan säga någonting om detta. Jag vill också säga när det gäller val av teknik att det inte är helt ovanligt i glesbygden, och det kan vara enda möjligheten, att man gör det via radio. Många kommuner har gjort detta på ett utomordentligt sätt. Jag är också övertygad om att alltfler kommuner kommer att investera i detta. Jag vill avslutningsvis återigen säga att inget annat land bygger upp bredbandskommunikation lika snabbt som vårt land gör. Jag tycker att vi ska vara glada över det.
Fru talman! Min fråga går till vår förra utrikesminister. Sverige har ju besök av den nye presidenten Zaire. Kongo-Kinshasa är förmodligen den största konflikthärden i världen. Man har på ett fåtal år i området krigsmördat ca 1 1⁄2 miljon människor, utan att världen i övrigt har gjort särskilt mycket åt förhållandena. Den FN-styrka som skulle ha kommit dit har funnit situationen så instabil att den ännu inte har kommit på plats. Det är en mycket olycklig fördröjning. Man är i avsaknad av demokrati och har en ekonomi i ruiner. Landet har en ung befolkning, och hälften av barnen i skolåldern går inte i skola. Detta är en tickande bomb. Min fråga till vice statsministern är om den nye presidenten inger större förhoppningar än vad företrädaren gjorde.
Fru talman! Det är en mycket tragisk utveckling i Kongo-Kinshasa. Det har varit så under flera år, och det har varit en glömd konflikt. Det är geografiskt ett enormt land, med många folkgrupper och fullt av konflikter. Egentligen är hela regionen inblandad. Det finns dessvärre också många utländska trupper inne i Dramatiken gjorde att en ny president kom till makten. Från flera håll har man på ett positivt sätt velat utnyttja den situation som uppstod när den nye presidenten fick ta över lite plötsligt. FN har kunnat fatta en del nya beslut. EU och Sverige stöder utvecklingen för att få i gång både en internationell dialog och en dialog med de grannländer som har trupper i Kongo-Kinshasa just nu. Jag tror faktiskt att det ser ljusare ut i dag än vad det har gjort på ganska länge.
Fru talman! Det är bra att den dialogen nu har kommit i gång. Avsaknaden av ett sådant samtal med den uppmärksamhet som det kan skapa har väl bidragit till att göra situationen svårare. Man lever i Kongo-Kinshasa med en inflation om kanske 300 eller 400 %. Hundratals krigsdödsstraff har utfärdats utan dom och rannsakan, och man har en infrastruktur där det till varje bilresa också hör att göra ett verkstadsbesök. Statsekonomin är i ruiner. Man kan så till vida ändå se hoppfullt på läget att det funnits intresse för insatser främst från s.k. grupper och sedan länge biståndsgivande missionssällskap. Här har bl.a. Sverige varit med. Jag tror att en bra insats bör vara småskalig och bör genomföras nära befolkningen. Det skulle vara bra om regeringen kunde driva en linje på småskalig basis för fred och demokrati i området.
Fru talman! När jag i går träffade president Kabila här i Stockholm förde vi fram egentligen alla de här argumenten. Fred är naturligtvis det grundläggande, och därför måste samtal till både inne i landet och med grannländernas representanter. Men det måste också komma till en ekonomisk utveckling. Ekonomiska reformer är helt nödvändiga. Det är först då som det lite mer storskaliga biståndet kan komma in, t.ex. EU:s bistånd. Under tiden måste vi se till att det humanitära biståndet fungerar. Det har varit svårt för organisationer att komma ut i olika delar av Kongo. Också om detta förde jag samtal med presidenten, som säger att man nu är mer öppen för det. Man kan ge skydd åt dem som vill ge humanitärt bistånd så att säga lite längre ut i byarna än vad man tidigare har kunnat göra.
Fru talman! Jag vill rikta en fråga till statsrådet Wärnersson. Riksdagen har helt nyligen erhållit en proposition från regeringen om permanentning av den försöksverksamhet som har pågått med kvalificerad yrkesutbildning. Jag tycker att detta är bra. Att vi har fått det här förslaget tolkar jag så att regeringen tycker att det är en bra utbildningsform, som man vill satsa på. Intresset för den här utbildningen har varit stort ute i landet, och det har varit stor efterfrågan på platser. Jag ser den som ett bra komplement till alla de andra satsningar som har gjorts på utbildningsområdet på senare år. Min fråga till statsrådet är följande: Är regeringen, om den nu tycker att det här är en bra utbildningsform, möjligen också beredd att utöka antalet platser?

Fru talman! Jag tackar för den positiva beskrivningen. Det är ungefär samma syn på den här utbildningen som jag har. I min hemkommun Kalix har man under en tid arbetat med ett projekt för att bredda naturbruksgymnasiet. Projektet går ut på en komplettering av gymnasiet med en vattenbrukslinje. Också näringslivet har stöttat detta projekt. Man har inte lyckats få platser under försöksperioden, men man har byggt upp en helt ny anläggning, som har invigts i dagarna.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

Fru talman! Också jag vill ställa en fråga till skolministern. En aktuell rapport från Skolverket visar att allt färre gymnasister väljer andra främmande språk än engelska. Det språk som mest har fått stå tillbaka är tyska. På de två stora programmen, det naturvetenskapliga och det samhällsvetenskapliga programmet, fick förra året 35 % slutbetyg i tyska mot 50 % några år dessförinnan. På övriga nationella program väljer nästan ingen ett annat språk än engelska. Skolverket är oroat över utvecklingen och säger att det finns ett stort behov av flera främmande språk, dels för studier i andra europeiska länder, dels för arbete där. Innevarande år är ett språkår som Europarådet och EU står bakom. Målsättningen är att man ska läsa minst två språk utöver modersmålet. I Sverige går riktningen åt motsatt håll.

Fru talman! Problemet är att utvecklingen går åt fel håll. De senaste året har färre gymnasister läst mer än engelska som främmande språk. Det är också ett problem att det är svårt att rekrytera språklärare till skolorna i dag. Det var mycket lättare för några år sedan. Det är svårt att fylla kvoterna på lärarhögskolorna för främmande språk, dvs. kommande lärare som tänker undervisa i främmande språk. Det motverkar också den trend som vi vill se, dvs.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén. Jag vill då gå över på andra sidan Kongofloden till Kongo-Brazzaville. Jag har varit där en vecka och har på nära håll fått se vad tre inbördeskrig har inneburit i mänskligt lidande och förstörelse. Jag har också kunnat konstatera att FN-organ och frivilliga uppbådar ett samhällsengagemang. Det är nödvändigt för att kunna få fred men också för att kunna få en demokratiseringsprocess. Budskapet till mig från folket i Kongo-Brazzaville var att det inte ville bli betraktat som Frankrikes bakgård, och att Sverige har ett stort förtroendekapital i Min fråga är: Vad gör Sverige aktivt när det gäller att stödja den demokratiseringsprocess som trots allt lidande börjar skönjas?
Fru talman! De båda republikerna Kongo är väl kända för många svenskar genom att missionärerna kom dit väldigt tidigt. Det är någonting bra att bygga på, även om vi sedan politiskt-diplomatiskt inte haft så nära relationer. Det har också berott på samhällsutvecklingen i dessa två länder. Kongo-Brazzaville har också haft ett väldigt otäckt inbördeskrig. Det var en kortare konflikt, men väldigt blodig och otäck. Där har nu ändå en sorts nationell dialog kommit till stånd. Det är framför allt via EU som vi kan stödja den politiska utvecklingen så att den leder till något positivt för människorna där. Även ekonomiskt och socialt är det i huvudsak EU:s bistånd som vi måste sikta in oss på. Där betyder Sverige mycket just nu när vi är ordförande. Vi kommer att fortsätta att driva på i det arbetet.
Fru talman! Tack för det svaret. Jag förstår att Belgien har ett stort engagemang inför sitt ordförandeskap. Min önskan är ändå att Sverige aktivt förbereder detta inför Belgiens ordförandeskap. Jag skulle vilja fråga om just FN-organen. Unicef gör ett otroligt arbete där nere med mycket små medel. Är vice statsministern beredd att ge mer pengar och ekonomiska medel för att kunna få den uppbyggnad som behövs av bl.a. skolor och även när det gäller att ta hand om alla dessa kvinnor som blivit utsatta för organiserade våldtäkter?
Fru talman! Det är bra att FN-organ nämns i dessa sammanhang. De betyder väldigt mycket. Då ska man som svensk också känna att vi är mycket närvarande som svenskar, representerande vårt land, genom dessa Unicef är ett av de FN-organ där Sverige är en av de största givarna. Vi tänker fortsätta att vara en mycket stor givare, eftersom vi tycker att Unicef gör ett bra arbete. Det är ett bra sätt att ge bistånd.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till diskrimineringsminister Mona Sahlin angående homofobi. Jag tror att lagstiftningen i Sverige påverkar de attityder som finns. Det finns fortfarande lagstiftning som är viktig att ändra. T.ex. tycker jag att homosexuella ska få ansöka om adoptioner. Om de sedan ska få adoptera ska i varje fall utgå från barnets bästa. Likaså måste det införas en lag mot hets mot homosexuella. Det är viktigt att det ska vara straffbart att hetsa mot homosexuella. Men det är också viktigt med attityderna och fördomarna i samhället i allmänhet. Det gäller att driva en aktiv och öppen debatt för att bekämpa den homofobi som tyvärr existerar i vårt samhälle i dag. Det är väldigt viktigt för kampen för alla människors lika värde att föra en sådan debatt. Då vill jag fråga vad regeringen gör att för bidra till en sådan öppen och aktiv debatt.
Fru talman! Den handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering som presenterades för riksdagen för några veckor sedan är en väldigt viktig utgångspunkt för den fråga som Hillevi Larsson tar upp. Där markeras det tydligt, på ett sätt som inte är helt vanligt, att kampen mot rasism och homofobi är en och samma sak. Precis på samma målmedvetna sätt som rasister och andra attackerar och utsätter bl.a. homosexuella måste också samhällets försvar för den gruppen vara målmedvetet. Det är viktigt att förändra attityder genom att t.ex. inte diskutera homosexuella som en minoritet som ska toleraras utan som en grupp individer, människor, män och kvinnor, som har en rätt att mötas med respekt. De debattinlägg som Hillevi Larsson själv gör är viktiga steg. Vi är många som har ansvar för att föra upp frågan som de homosexuellas ställning i samhället på en mycket högre nivå på den politiska dagordningen. Det är i grunden en fråga om demokrati. Till det kommer lagstiftningen, som vi återkommer till, precis som Hillevi Larsson sade, med två mycket spännande förslag.
Fru talman! Jag tackar för svaret, som jag tycker låter mycket hoppingivande. Man är beredd att arbeta på två fronter, både med lagstiftning och med attityderna. Det pågår redan i dag väldigt positiva exempel på att människor tar egna initiativ, dvs. initiativ behöver inte komma uppifrån. T.ex. genomför Kommunal i Stockholm homokompetensutbildning för sina medlemmar. Det försiggår också runtom i landet för politiker. Det finns på alla fronter mycket fördomar och okunskap. Det är också grunden till homofobi.
Fru talman! Några statsråd har i varierande grad fått kritik för att de i det borgerligt styrda Stockholm accepterat kommunala erbjudanden om köp av lägenheter och tomträttsmark. Statsministern har i pressen, senast i dag, antytt att kommunerna har för stor handlingsfrihet och att de i större utsträckning borde följa nationella direktiv.
Fru talman! Som kammaren väl känner till anser vi socialdemokrater att det är väldigt viktigt att det finns blandformer när det gäller boende. Allmännyttan är t.ex. väldigt viktig. Om man, så som sker i den kommun där vi är just nu, säljer ut allmännyttan och ombildar den till bostadsrätter, kommer det så småningom inte att vara möjligt för unga människor att hyra lägenheter inne i staden. Det är vi emot, och eftersom vi är emot det försöker vi hitta former för att förhindra att så sker. Det är också en sorts förskingring av det som en kommun under lång tid har byggt upp som förmögenhet. Vi ogillar en sådan politik och försöker motverka detta.
Fru talman! Statsministern säger i tidningen i dag att decentraliseringsarbetet har varit lite av en abdikation. Och eftersom abdikation betyder maktavsägelse tycker tydligen regeringen att man är maktlös. Då undrar jag på vilket område regeringen vill ta makten från kommunerna. Gäller det äldrevården, skolan eller sjukvården? Eller är det så att man vill förhindra medborgarna att äga sin egen bostad?
Fru talman! Vi har i vårt land gått igenom en mycket stark decentraliseringsprocess. Kommunerna har fått mycket mer att säga till om under de senaste 25 åren. Det har varit bra. Det fungerar bra på det sättet. Men vi kan inte avhända oss ett nationellt ansvar. Det ligger i medborgarskapet att det inte ska skilja alltför mycket mellan människors möjligheter i olika kommuner. Det är den balansen som vi måste titta på då och då. Det kan hända att det blir obalans i detta. Då får vi rätta till det.

Fru talman! Catharina Hagen har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skapa en mer konkurrenskraftig beskattning av personaloptioner. Jag har i november 1999 svarat på en interpellation från Catharina Hagen med samma innehåll som den nu aktuella. Jag svarade att jag inte såg något behov av att ta initiativ till förändringar i beskattningen av personaloptioner. I sakfrågan vill jag erinra om att det är en viktig princip i det svenska skattesystemet att alla inkomster av arbete ska beskattas på samma sätt, oavsett om ersättningen utgår som kontant lön eller som en förmån. Jag kan inte se något skäl till att frångå denna princip och skapa en särskild skatteförmån för den som får ersättning för arbete via en option i förhållande till den som får ersättning i form av kontant lön. Det kan också tilläggas att det bara är inom vissa delar av arbetsmarknaden som personaloptioner kan erhållas och det finns enligt min mening inte någon anledning till att de personer som kan erhålla optioner ska få en gynnsammare beskattning än andra. Jag har således ingen avsikt att för närvarande föreslå någon ändring i beskattningen av personaloptioner.
Fru talman! Tack för svaret, finansministern! I sitt svar utgår finansministern från att personaloptioner ska betraktas som lön och att de därför inte ska behandlas annorlunda än vanliga arbetsinkomster. Men min utgångspunkt är en annan. Personaloptioner är ett annorlunda sätt att avlöna medarbetare. För den anställde är det betydligt mera riskfyllt. Personaloptioner kan ge mycket, men de kan också ge ingenting, vilket de flesta av oss har noterat under den senaste tiden. Personaloptioner innebär att man inte behöver vara ekonomiskt resursstark för att bli delägare i ett företag. Man betalar i princip ingenting vid utfärdandet av optionerna, men man har en chans att få mycket samtidigt som man riskerar att inte få någonting. Socialavgifter läggs på vid den tidpunkt då man utnyttjar optionen, och då inkomstbeskattas också den anställde. Det är vanligt med personaloptioner utomlands. I USA betraktar man dem som ett riskfyllt belöningsinstrument och har en särskild beskattning, ca 20 %. I England och i många andra europeiska länder är beskattningen mycket lägre än i Sverige. Visserligen inkomstbeskattas man för optionerna, men det läggs inte på några socialavgifter. För närvarande håller England på att införa en ännu förmånligare skatt på optioner. Det finns ett sådant tryck även i andra länder fast man utgår redan från en mycket lägre skattenivå. I interpellationssvaret nämner finansministern att det är viktigt att inkomst av arbete ska beskattas på samma sätt. Redan tidigare har regeringen aviserat att det är svårt att belöna kvalificerad arbetskraft. Därför har regeringen t.ex. infört en speciell skatt för utländska experter eftersom konkurrensen är stor om denna arbetskraft. De utländska experterna får också förmånligare beskattning på personaloptioner eftersom dessa räknas in i det skatteunderlag som de utländska experterna får en skattereduktion på. Därför kan man redan i dag säga att personaloptioner beskattas olika beroende på om man är en svensk högutbildad eller om man är en s.k. utländsk expert. Om man har en option och arbetar i olika länder är Sveriges regler till stor nackdel. Man beskattar personaloptionen i Sverige när man flyttar ut, om man kan utnyttja optionen här, medan andra länder har en annan tidpunkt. Det innebär att beskattningen av personaloptioner för den arbetskraft som flyttar utomlands är extra oförmånlig i Sverige, eftersom optionen beskattas en gång extra här. Det finns alltså tre olika sätt att beskatta personaloptioner, och det gäller utländska experter, vanliga svenskar och sådan arbetskraft som flyttar mycket mellan olika länder. Det är därför som jag frågar finansministern ytterligare en gång om det inte är angeläget att se över denna beskattning. Det är också angeläget att ha instrument som gör det lätt för företag att växa och bli större. Det är inte lyckligt att vara beroende av stora, enskilda företag - det kan vi se i dag i och med raset för Ericsson. Finns det verkligen ingenting som gör att finansministern i dag överväger en ny beskattning? Finns det inte nya fakta som gör att man tänka sig att se över denna beskattning, särskilt som utländska experter har fått en annorlunda beskattning och när utlandet dessutom sänker beskattningen på personaloptioner?
Fru talman! Vårt skattesystem behöver inte fler undantag. Tvärtom behöver det fredas från den typ av undantag som skapar ännu mer ogenomtränglighet i systemet. Det är alldeles riktigt som interpellanten säger, att den som överenskommer med sin arbetsgivare om ersättning i form av ett optionssystem tar på sig stora risker. Det är upp till den enskilde att själv bedöma om han eller hon vill ta den typen av risker. Jag ser inget skäl till att svara på annat sätt än vad jag har gjort tidigare på den frågan. Vårt skattesystem ska inte dräneras genom nya typer av undantag.
Fru talman! Det är ju inte vi moderater som föreslår en rad undantag från en hög beskattning. Regeringen envisas med att behålla den höga nivån på beskattningen och själv införa en rad undantag, varav jag har nämnt ett enda, nämligen beskattningen av utländska experter. Man ska inte se på personaloptioner som ett undantag från en lönebeskattning utan som ett riskfyllt belöningsinstrument och därmed införa en kapitalbeskattning. Men jag inser att finansministern inte alls är inne på samma linje. Jag måste ändå få påpeka att det inte är så att finansministerns skattekista skulle bli så mycket tommare om man ändrade beskattningen. I dag försöker företagen undvika den oförmånliga beskattningen genom att anlita konsulter och införa försäkringssystem - allt för att beskattningen av personaloptioner är så krånglig och oförmånlig att man vill undvika den. Det finns i dag inte många företag som de facto utnyttjar personaloptioner. Jag anser att man gör det krångligt för företagen genom dessa regler. Eftersom andra länder inser vikten av nya belöningssystem för kvalificerade medarbetare borde Sverige, inte gå i bräschen men man borde i alla fall följa andra länder. Regeringen är ju medveten om skattekonkurrensen när det gäller kvalificerad arbetskraft, så jag är förvånad över att finansministern är så oerhört negativ till att se över denna typ av beskattning. Jag skulle då vilja fråga finansministern ytterligare en gång: Om regeringen nu inte vill ändra den principiella beskattningen av personaloptioner, kan inte finansministern då tänka sig att åtminstone ändra tidpunkten för betalning av socialavgifter för personaloptioner? Det är väldigt olyckligt, som det är i dag, när företagen inte vet hur stora kostnaderna blir för socialavgifterna eftersom socialavgifterna faller ut när den enskilde utnyttjar optionen, och företagen vet ju inte när det kan bli. Näringslivet har framfört önskemål om att ändra tidpunkten för betalning av socialavgifterna till den s.k. kantidpunkten i stället för utnyttjandetidpunkten. Därför frågar jag finansministern: Finns det ingen möjlighet att ni kan tänka er att se över denna fråga? En annan fråga är: Kan finansministern inte tänka sig att sänka socialavgifterna eller helst slopa dem, eftersom många andra länder har sänkt dem på det här belöningsinstrumentet? Varför ska Sverige alltid urskilja sig med att ha den mest oförmånliga beskattningen på sådant som är väldigt viktigt ur konkurrenssynpunkt? Jag har alltså två konkreta frågor om tidpunkten för betalningen och även storleken på socialavgifterna. Är det inte möjligt att finansministern vid något tillfälle kan tänka sig att beakta dessa önskemål från näringslivet?

Fru talman! Margareta Cederfelt har frågat statsrådet Mona Sahlin om hon är beredd att verka för att det ska vara möjligt för hushållen att anlita hushållsnära tjänster på den vita marknaden. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Frågan är ställd med anledning av att många människor, framför allt kvinnor, blir sjukskrivna eller på annat sätt drabbas av ohälsa vilket leder till att de inte längre står till arbetsmarknadens förfogande. Regeringen ser mycket allvarligt på den ökade ohälsan i arbetslivet och har därför inlett en omfattande översyn av dess orsaker. Som ett led i att komma till rätta med problemet har olika utredningsinsatser genomförts och andra har påbörjats. En särskild utredare har tillkallats för att utarbeta förslag till en samlad handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet. Arbetet ska bedrivas med hänsyn tagen till både kvinnor och mäns förutsättningar och behov. Förslag till handlingsplan ska lämnas senast den 1 juni 2001. När det gäller skattesystemets utformning är regeringens huvudlinje att stimulera arbetsmarknadsdeltagande, arbetsutbud, sysselsättning och utbildning med brett inriktade justeringar av skatteuttaget på förvärvsinkomster. Den pågående inkomstskattereformen - däribland kompensation för den allmänna pensionsavgiften - har medfört lägre skatter för lågoch medelinkomsttagare. I detta avseende är reformen särskilt betydelsefull för deltidsarbetande och för kvinnor. Det är oklart i vilken mån särskilda skatteregler för hushållsnära tjänster skulle kunna leda till en generellt sett lägre arbetsbelastning och därigenom till att färre personer kommer att stå utanför arbetsmarknaden. Särskilda skatteregler, vilka i normalfallet leder till snedvridande konkurrens, måste därtill vägas mot skatteregler som är så rättvisa, enkla, neutrala och likformiga som möjligt.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

Statsrådet Sahlin uttalade sig där positivt för hushållsnära tjänster och sade att hon var beredd att stödja en reform som skulle göra det möjligt för människor att anlita hushållsnära tjänster. Min fråga handlar just om huruvida regeringen är beredd att utarbeta ett förslag som skulle göra det möjligt för hushållen att anlita dessa tjänster. Finansministern har inte svarat på frågan utan talat om principerna för beskattning, att det ska vara likvärdiga system osv. Men min fråga handlar egentligen inte om dessa frågor, utan den handlar om huruvida regeringen är beredd att gå på samma linje som statsrådet Sahlin, dvs. att faktiskt ta tag i problemet som många hushåll har med att inte klara av att kombinera arbete, familj och fritid. Det gäller att få detta att gå ihop i en modell som innebär att man faktiskt orkar med tillvaron och inte drabbas av ohälsa. Vi kan ju faktiskt se att det är just kvinnorna som drabbas av ökande ohälsa, framför allt kvinnorna inom den offentliga sektorn. Det tycker jag är ett väldigt allvarligt problem som naturligtvis måste åtgärdas. Det är någonting som är fel i hela systemet när människor är sjuka i den omfattning som är i dag och utbrändhet i det närmaste är en folksjukdom - utbrändhet bland förvärvsarbetande människor i arbetsför ålder. Därför måste möjligheterna att göra någonting åt detta ses över. I det här sammanhanget är det omöjligt för ett stort antal medborgare att anlita hushållsnära tjänster. Tidigare fanns möjligheten att via rotavdragen anlita tjänster för reparationer osv. i hushållen. Effekterna av rotavdragen har i olika utredningar visat sig vara väldigt positiva. Nu kommer vi till hushållsnära tjänster. Vad är regeringens inställning när det gäller dessa? Är inställningen att betrakta som överensstämmande med Mona Sahlins inställning?
Fru talman! Regeringens uppfattning är att det inte är via skattepolitiken som vi i första hand ska angripa de problem som finns i vårt arbetsliv. Regeringen ser mycket allvarligt på att vi har haft en period av ökad ohälsa i arbetslivet som har lett till exempelvis fler långtidssjukskrivningar. Därför tog regeringen redan i vårpropositionen för ett år sedan initiativ till att ta fram ett antal förslag och ett program för att motverka ohälsa i arbetslivet. Det är ett arbete som nu pågår mycket intensivt, och som jag redovisade i mitt interpellationssvar kommer det också inom kort att presenteras ytterligare material i denna fråga. Jag tror att det här är en fråga som borde engagera alla arbetstagare och alla arbetsgivare i landet. Det är inte i första hand här i Sveriges riksdag, i kammaren, i regeringen eller i andra parlamentariska sammanhang som besluten kan fattas som ändrar situationen på våra arbetsplatser, utan det är just på den enskilda arbetsplatsen. Det är samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare som är så oerhört viktigt för att komma till rätta med problemen med den stress och den ökade arbetsbelastning som många upplever. Därför handlar det mer om att hitta instrument inom andra politiska sektorer än skattepolitiken för att komma till rätta med det hela. Jag förstår interpellantens fråga som ju handlar om den vanliga moderata linjen, att alla problem ska lösas via skattesänkningar och därmed ökade subventioner till enskilda sektorer. Regeringens uppfattning är att det har skett en fantastisk utveckling under senare år, där just den privata tjänstesektorn, som berörs i interpellationen, är den kanske snabbast växande sektorn på vår arbetsmarknad. Att i ett sådant läge gå in med subventioner till denna sektor skulle inte lösa de problem som vi diskuterar här, utan det är helt andra typer av insatser som behöver göras för att komma till rätta med ohälsan i arbetslivet.
Fru talman! Ja, visst finns det ohälsa inom arbetslivet. Så långt är finansministern och jag överens. När det sedan gäller hur vi ska tackla problemen är det klart att det finns olika åtgärder som behöver vidtas. Men samtidigt finns det vissa fakta som inte kan sopas under mattan. Dessa handlar om att det framför allt är bland kvinnorna som sjukskrivningarna ökar, framför allt kvinnor med anställning inom den offentliga sektorn. När vi nu återvänder till de hushållsnära tjänsterna i debatten kan jag säga att det inom den privata sektorn har börjat utvecklas avtal som innebär att en stor grupp anställda kan få hushållsnära tjänster utförda som förmåner. Detta är tyvärr ingenting som den stora gruppen kvinnor inom offentlig sektor ännu så länge har fått möjlighet till. Genom att utarbeta det system som Mona Sahlin har uttalat sig positivt om såväl den 13 februari 2001 som vid ett flertal tillfällen under förra året skulle det vara möjligt för hushållen att själva ta ställning i denna fråga. Det är faktiskt så att vårt grannland Finland har gjort det möjligt för hushållen att anlita hushållsnära tjänster genom en 40-procentig skattereduktion. Det pågår också projekt inom EU i syfte att slå undan fötterna på den svarta marknaden för att på så sätt både göra det möjligt för människor att vara laglydiga och också öka tryggheten för de personer som annars ägnar sig åt svart arbete. Det här är också en viktig fråga. Det tror jag säkert att finansministern också anser. Det vore bra om man gjorde det möjligt för hushållen att anlita dessa tjänster. Frågan får inte åter dras i långbänk medan människor fortsätter att vara sjuka och drabbas av ohälsa. Det är också en stor grupp människor som ägnar sig åt svartarbete och lever i otrygghet.
Fru talman! Jag vill bara kommentera en liten sak som finansministern sade, nämligen att skatteregler inte är ett sätt att påverka om fler eller färre personer ska stå utanför arbetsmarknaden. Det tycker jag är ett väldigt underligt uttalande från finansministern. Naturligtvis är det så, som finansministern själv har påpekat i många sammanhang, att marginaleffekterna är väldigt viktiga när det gäller att få ut människor på arbetsmarknaden. Det är bl.a. därför som regeringen själv inför t.ex. maxtaxa inom barnomsorgen. Man funderar nu på att ta bort de inkomstprövade bostadsbidragen. Detta är en annan sida av skattesystemet. Naturligtvis är det så att även marginaleffekterna inom själva skatten påverkar utbudet av arbetskraft och även, som Margareta Cederfelt påpekar, efterfrågan. Så visst påverkar skattereglerna i mycket hög utsträckning vår arbetsmarknad. Det har också påpekats från OECD och EU att Sverige måste sänka sina marginalskatter. Det är helt nödvändigt för att öka sysselsättningen. Finansministern påpekar att vi inte ska ha en massa undantag. Jag skulle ingenting hellre önska än att vi slapp alla dessa undantag, men de är nödvändiga därför att regeringen förespråkar en högskattepolitik. Då tror vi att det är bättre att man börjar med undantag inom vissa sektorer för att se om det inte fungerar bättre. Allrahelst vill vi sänka skatten inom ett mycket bredare område, men vi tycker ändå att hushållssektorn vore ett väldigt lämpligt område att börja sänka skatten inom, för det är stora svårigheter för de flesta familjer när det gäller att få hjälp i hemmen. Inte minst för de äldre är det väldigt svårt att få tillgång till den hemtjänst som de skulle behöva. Att sänka skatten på hushållsnära tjänster för äldre tycker vi skulle vara ett utmärkt exempel på hur man skulle kunna hjälpa de äldre. Vi vill gärna sänka skatten för alla hushållsnära tjänster, men jag tror att de äldre är en kategori som skulle ha mycket stort behov av detta. Jag vill därför fråga finansministern vad han menar med att skatteregler inte påverkar arbetsmarknaden.
Fru talman! Det är oerhört viktigt att vi har ett skattesystem som är enkelt, genomskinligt, hanterbart och effektivt. Det förvånar mig egentligen inte att Moderata samlingspartiets företrädare här i riksdagen ständigt försöker krångla till skattesystemet och ständigt försöker hitta nya sätt att införa undantag i skattesystemet och därmed göra det mer ineffektivt och orättvist. Jag är förvånad över, eftersom det egentligen strider mot den moderata ideologin, att man ständigt misstror marknadsekonomin. Man vill ständigt ha olika regler för olika sektorer på arbetsmarknaden och i näringslivet. Vi har ett skattesystem som ska behandla olika branscher och olika näringsgrenar så enhetligt och korrekt som möjligt, och jag har svårt att förstå den typ av ständig misstro mot marknaden som företrädare för Moderata samlingspartiet ger uttryck för genom att man vill införa ständiga undantagsregler. Det som Margareta Cederfelt pekar på i sin interpellation - att det är ett faktum att vi har fått en ökad ohälsa på många arbetsplatser och i många arbetsmiljöer under senare år, framför allt bland den offentliga sektorns kvinnor - finns det en mycket enkel förklaring till. Den enkla förklaringen är den oerhört dåliga ekonomi som Sverige drog på sig i början på 1990-talet, då Sverige under Carl Bildts och den moderata regimens ledning fick ett oerhört dränage vad gäller samhällsekonomi och skatteinkomster. Det ledde till att många människor slogs ut från arbetsmarknaden. Det ledde till en oerhörd skärpning av arbetssituationen just i den offentliga sektorn - i äldreomsorgen, i sjukvården och i barnomsorgen - som förvärrades oerhört mycket som ett resultat av det borgerliga ekonomiska haveriet. Det är de följderna som vi nu försöker reda ut. Jag är också förvånad över att varken Margareta Cederfelt eller någon annan från Moderata samlingspartiet ser det enkla sambandet att den enda möjligheten att komma till rätta med problemet naturligtvis är att tillföra resurser till kommuner och landsting på det sätt som har skett under senare år. Sedan 1994 - sedan regeringsskiftet - har den kommunala sektorn fått 100 miljarder kronor mer i resursutrymme i form av ökade skatteintäkter och i form av ökade statsbidrag. Totalt sett är det en fantastisk resursökning som kommuner och landsting har fått och som naturligtvis kan användas just för att bl.a. ta itu med de ohälsoproblem som finns på den offentliga sektorns arbetsplatser. Moderaterna har ständigt motsatt sig den förstärkning som nu sker av den kommunala ekonomin, och man har ständigt motsatt sig att vi ska skaffa ordentliga skatteinkomster både till staten och till kommunerna. Det största hotet för kvinnorna i den offentliga sektorn är att en moderat skattepolitik på nytt skulle få fäste i en parlamentarisk majoritet i denna kammare och att vi skulle dränera både kommuner, landsting och staten från inkomster som skulle återföra oss till den nivå vi var på i början på 90-talet, som gjorde att vi skapade alla de många arbetsmiljöproblem som nu bl.a. kvinnor i sjukvård, barnomsorg och annat drabbas av. Därför tycker jag att det finns skäl att påminna om att det finns två vägar ut ur detta. Den ena vägen är den moderata skattevägen: minska skatteinkomsterna och se till att man permanentar problemen inom den offentliga sektorn för inte minst kvinnor. Den andra vägen är att se till att vi stärker vår ekonomi på det sätt som har skett under senare år och inte minst ger kommuner och landsting möjligheter att bearbeta sina arbetsmiljöproblem.
Fru talman! Skillnaden i synsätt mellan regeringen och moderaterna kan inte framställas tydligare än vad Bosse Ringholm gjorde just nu. Naturligtvis är det en skillnad. När Bosse Ringholm här talar om vilka åtgärder som behöver vidtas handlar det återigen om fortsatt utbyggnad av social ingenjörskonst. Marknadsekonomi innebär faktiskt att marknaden har möjlighet att styra. Det regeringen gör är att man påverkar genom ett högt skattetryck som just slår undan fötterna på marknaden. Det finns inget land i Europa där låginkomsttagare är så hårt beskattade som i Sverige, och därmed är de beroende av politiska beslut när de själva fattar beslut som rör livet. Är detta vad finansministern anser är en bra politik? Den offentliga sektorn är genomstyrd av politiska beslut. När nu t.ex. Stockholms läns landsting vill se över verksamheten som bedrivs och förändra och modernisera den försöker regeringen genast komma med pekpinnar och stifta lagar som återigen ska slå undan fötterna. Jag tänker här på lagen om utförsäljning av sjukhus. Nu börjar vi komma långt ifrån hushållsnära tjänster, men vad jag vill säga är att vi ska göra det möjligt för människor att själva disponera och ta ansvar för sina liv. Vi kan se, genom den utredning som gjordes vid Karolinska Institutet, att många kvinnor försöker komma till rätta med de problem som finns kring deras ohälsa genom att börja idrotta mer och gå ned i arbetstid. Det var endast 5 % av kvinnorna som hade anlitat hushållsnära tjänster. Varför det? Jo, därför att det är en omöjlighet. Kostnaden är alldeles för hög genom de pålagor som finns i form av sociala avgifter, höga skatter osv. Följ EU:s uppmaning och åtgärda problemet, så att människor kan anlita hushållsnära tjänster.
Fru talman! Jag vill kommentera tre saker som finansministern sade i sitt svar. Först påstår finansministern att moderaterna vill ha undantag från skattesystemet. Är det något parti som vill ha undantag är det väl socialdemokraterna. Varför har man annars infört expertskatt? Man har extremt tuffa undantagsregler för fåmansbolagen. Är inte det undantag från skattesystemet, finansministern? Den andra frågan jag vill kommentera gäller att finansministern säger att vi vill dränera kommuner och landsting på pengar. Var hamnar pengarna när regeringen skickar pengar till politiker i landsting och kommuner, exempelvis i form av de s.k. kanonpengarna eller i form av extrapengar till skolan? Ja, inte hamnar de i verksamheten. Tvärtom möts vi dagligen av reportage om hur illa ställt det är med det och att pengarna inte hamnar där de borde hamna. De hamnar någon annanstans därför att politikerna inte kan sköta ekonomin i kommuner och landsting. Det tredje som jag vill kommentera är att finansministern säger att vi misstror marknaden. Är det någon som misstror marknaden så är det väl socialdemokraterna. Vi kan bara nämna ordet sjukvård och Lars Engqvist så vet finansministern vad jag tänker på. Jag tycker inte att det är rätt att påstå att det är moderaterna som misstror marknaden. Är det någon som gör det så är det socialdemokraterna.

Fru talman! Carl-Erik Skårman har frågat vilka ägardirektiv regeringen har givit till de statliga företagen beträffande deras förhållningssätt till olika minoritetsgrupper samt vilka initiativ statsrådet ämnar vidta för att garantera att de statliga företagen inte diskriminerar olika minoritetsgrupper. I interpellationen redogör Carl-Erik Skårman för den uppkomna situationen av att ett ombud för Vasakronan AB uttryckt sig kränkande om romer som folkgrupp. Det är av vikt att här framföra att de värderingar som framkommit inte alls speglar Vasakronans värderingar. Vad jag har erfarit har bolagets verkställande direktör mycket bestämt tagit avstånd från det inträffade och beklagar djupt ombudets uttalande om romer. Vidare vill jag erinra om brottsbalkens bestämmelse om olaga diskriminering. Om en näringsidkare i sin verksamhet diskriminerar en annan person på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse är det enligt gällande rätt en straffbar handling. Det är förstås viktigt att företagen eller branschorganisationer själva arbetar med att motverka och förebygga diskriminering inom sina områden. I ett sådant arbete kan det behövas kunskaps och medvetandehöjande insatser. Regeringen har därför gett ett uppdrag till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Integrationsverket att genomföra informations och utbildningsinsatser för att öka kunskapen hos personer i nyckelfunktioner om såväl mekanismerna bakom etnisk diskriminering som de gällande reglerna på området. Det kan t.ex. handla om företrädare för olika myndigheter, företag och branschorganisationer. Det är även viktigt att i de dialoger som förs mellan regeringen och de statligt ägda företagen belysa vikten av att arbeta med dessa frågor och på så sätt bidra till kunskaps och medvetandehöjande insatser på området.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Denna händelse tonar nu bort lite grann i mediebruset. Jag vet inte om det är bra att den tonar bort eller om det är dåligt. Det är bra om den tonar bort därför att den allmänna opinionen är så på det klara med att Vasakronans representant har gjort fel och begått en felaktig handling. I så fall är det bra att den inte uppmärksammas mer. I annat fall, om det beror på att man tycker att det på något sätt skulle vara naturligt, är det förskräckligt.

Jag vill gärna instämma i vad regeringen sade i denna skrivelse. Men det är nu bara att hoppas att denna inställning hos regeringen framdeles ska lyckas med hjälp av de åtgärder som statsrådet påpekar i sitt svar, så att vi inte får en upprepning av det som uppenbarligen misslyckades när det gäller kontakterna mellan Vasakronan och de religiösa romerna. Fru talman! Jag utgår vidare från att statsrådet håller sig underrättad om att detta ärende får en adekvat rättslig uppföljning i enlighet med vad statsrådet själv deklarerat i sitt interpellationssvar.

Fru talman! Carl Erik Hedlund har frågat mig vad jag avser att göra för att de som drabbas av regelverket för beskattning av fåmansföretag ska slippa betala skatt på pengar de aldrig erhållit. Särskilda regler för beskattning av utdelning från och kapitalvinst vid avyttring av andelar i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna, infördes vid 1990-års skattereform. Reglerna innebär bl.a. att en kapitalvinst delas upp i två delar, varav den ena beskattas i inkomstslaget tjänst och den andra i inkomstslaget kapital. Den 1 januari 1999 ändrades möjligheterna att få uppskov med beskattningen vid avyttring av kvalificerade andelar i fåmansföretag. I dessa fall bestäms ett uppskovsbelopp för den del av vinsten som är hänförlig till tjänst och ett uppskovsbelopp för den del som är hänförlig till kapital. Under senare tid har i olika sammanhang uppmärksammats fall där fåmansföretag sålts och säljaren som ersättning erhållit högt värderade aktier i det köpande företaget. Säljaren har fått uppskov med beskattningen enligt reglerna jag nyss nämnde. Om det köpande företaget försätts i konkurs får den del av uppskovsbeloppet som är kapitalbelopp kvittas mot den genom konkursen uppkomna kapitalförlusten. Någon sådan kvittningsrätt finns däremot inte för den del av uppskovsbeloppet som är tjänstebelopp. Situationen blir densamma om aktierna sjunker i värde och säljs med förlust. Carl Erik Hedlunds kritik tar sikte på det förhållandet att om den skattskyldige skulle ha fått uppskov vid andelsbytet utan att uppskovsbeloppet delats upp i tjänst och kapital skulle hela vinsten ha kunnat kvittas mot en efterföljande förlust. Vid en sådan jämförelse kan jag förstå den kritik som förs fram. Å andra sidan kan man konstatera att utfallet blir ett annat om man i stället väljer att jämföra med ett system som inte innehåller några uppskovsregler. Frågeställningen är komplex, och svårigheterna beror på att det är två olika regelverk - de s.k. 3:12 reglerna och reglerna om andelsbyten - som samtidigt är tillämpliga i den aktuella situationen. Den s.k. 3:12-utredningen ser över reglerna för hur ägare av fåmansföretag ska beskattas, och den aktuella frågan omfattas av utredningens uppdrag. För dagen är jag inte beredd att lämna några ytterligare besked.
Fru talman! Jag får först tacka finansministern för svaret. Och jag ska nu överraska finansministern med att säga att jag kan hålla med honom om att frågeställningen är komplex, men däremot inte att svårigheterna beror på att det är två olika regelverk som samtidigt är tillämpliga. Orsaken till problemen är i allt väsentligt utformningen av 3:12-reglerna. nya ekonomin har blottlagt ett system som inte är värdigt en rättsstat. En duktig IT-entreprenör har drivit upp ett nytt företag tillsammans med några kamrater. De är framgångsrika, och deras idéer är eftertraktade. Ett större börsnoterat företag förvärvar deras företag och betalar med egna aktier. Aktiebytet innebär att entreprenörerna på papperet blivit mångmiljonärer. Solen lyser, och livet är stenkul. Några kontanter har inte betalats ut, och man har förbundit sig att behålla aktierna några år. Köparen vill vara förvissad om att säljarna finns kvar i bolaget. Beskattningen är inget problem till en början. Reavinsten bestämdes efter kurserna på affärsdagen. Men säljarna får uppskov med att betala skatten på vinsten till dess att aktierna sålts. Men så inträffar kursfallet, och aktierna blir i stort sett värdelösa. För vanliga aktieägare är detta inte något större problem ur likviditetssynvinkel. Reavinsten kan kvittas mot den reaförlust som uppstått. Man är lika fattig som innan affären gjordes. Lätt fånget, lätt förgånget. För fåmansbolagsdelägaren är det helt annorlunda. Av reavinsten ska hälften beskattas i inkomstslaget tjänst och hälften som inkomst av kapital. Om reavinsten i det här tilltänkta fallet totalt skulle vara 2 miljoner är skatten på tjänstedelen 560 000 kr, och entreprenören har inte erhållit en enda krona. Att ta fram ett så stort belopp efter skatt är inte heller lätt. Fru talman! Det här visar hur absurda dessa 3:12 regler är. Andelsbyteslagen är det inget fel på, men 3:12-reglerna innebär en diskriminering av entreprenörer och en form av straffskatt på humankapital. Det är inte underligt att många entreprenörer, som läst skattelagen ordentligt, har förlagt sin verksamhet utanför landets gränser, men långt ifrån alla har varit så förutseende. Problematiken är inte ny. Det har varit åtskilliga motioner i ärendet, debattartiklar och olika typer av utredningar har pekat på vad som händer. Regeringen tillsatte en utredning som utredde stoppreglerna för fåmansbolag, men den fick tyvärr inte behandla 3:12 reglerna. Därför måste en ny utredning sent omsider tillsättas för att reda ut 3:12-reglerna. När räknar finansministern med att den kommer med sitt betänkande, så att vi kan ha en realdiskussion om de här reglerna? Vi moderater har länge hävdat att om en företagsledare i ett fåmansbolag har tagit ut en marknadsmässig lön är rimligen reavinsten att betrakta som inkomst av kapital. Det är en lösning som jag med varm hand överlämnar till finansministern. Ett annat sätt att lösa problemet vore att avskaffa den statliga skatten på inkomst av tjänst. Då försvinner upphovet till denna orättvisa och krångliga lag som slår så hårt. Problematiken i det vi nu diskuterar är inte så svår. Lösningen behöver inte heller vara svår: marknadsmässig lön, resten avkastning på kapital. Finns det någon principiell invändning mot ett sådant resonemang vore det intressant att höra den. Vi kan väl, finansministern, vara överens om att det är olyckligt att beskatta inkomster som aldrig har verkställts?
Fru talman! Interpellanten och jag är överens om att det här är en oerhört komplicerad fråga där det handlar om 3:12-regler och andelsbyten som går i varandra. Som också framgick av mitt svar finns en särskild utredning om 3:12-reglerna. Jag kan svara interpellanten på hans fråga att utredningen har enligt sin plan för avsikt att komma med ett betänkande i höst. Då får vi ett ordentligt underlag för en fortsatt diskussion. Jag vill gärna lägga till att det är som interpellanten beskriver, att det har gjorts många stora vinster av många personer under de senaste åren, med den utveckling som vi har haft framför allt på IT-området. Det finns naturligtvis i alla marknadsekonomiska system inte bara vinster utan också risker, därmed risker för förluster. Det kan inte generellt sett vara så att förlusterna ska någon annan bära, utan det handlar om en rimlig avvägning mellan olika aspekter. Då får man vara beredd att acceptera de spelregler som det finns i ett marknadsekonomiskt system med både vinster och förluster. Svaret på huvudfrågan är att det kommer under hösten enligt den plan som utredaren har ett förslag i ett betänkande i ärendet.
Fru talman! I en marknadsekonomi finns det chanser och risker, vinster och förluster, det är riktigt. Men jag tycker, och många med mig, att det är otillständigt att vi har en skattelagstiftning som ingriper i detta. Som jag sade i mitt anförande och som även finansministern redogjorde för i sitt interpellationssvar är det så att hade det varit fråga om en vanlig placerare hade hela vinsten varit att betrakta som en kapitalförlust. Därmed hade man kunnat kvitta detta mot andra vinster. Det hade inte uppstått något problem, utan problemet är att hälften av reavinsten ska beskattas som inkomst av tjänst. Det är alldeles riktigt som finansministern säger, att det här systemet infördes i samband med skattereformen 1990. Då hade man lönenivåerna som rättesnöre, man ville undvika att småföretagare skulle kunna föra över en del av sitt resultat till kapitalvinst så att de därmed skulle få en lägre totalskatt. Det finns två vägar att lösa problemet, och jag har antytt båda två i mitt tidigare anförande. Det ena är att säga att om fåmansbolagsdelägaren har tagit ut en marknadsmässig lön - det kan vi säkert fastställa i det här landet med all den statistik som vi har - är rimligtvis resten att betrakta som inkomst av det kapital som man satt in och ska beskattas enligt det. Hade vi haft det systemet hade det inte varit något problem. Den andra problemlösningen är - den är dyrare och kan bara göras på sikt - att avskaffa den statliga inkomstskatten, för då finns det ingen skillnad att tala om mellan skattesatserna på kapital och på inkomst av tjänst. I så fall behövs inte de här bestämmelserna, och då skulle en fåmansbolagsdelägare beskattas precis på samma sätt som vilken annan passiv aktieägare som helst. Apropå marknadsekonomi i det här sammanhanget - skattereglerna snedvrider marknadsekonomin och gör att riskerna blir än större. Det är bl.a. därför vi har en utflyttning av entreprenörerna. De ser att det är ofördelaktigt i Sverige, både när man vinner och framför allt när man förlorar, som det här är fråga om. Varför, finansministern, är det alltid så bråttom med att införa lagar som är till småföretagarnas nackdel och alltid ska ta så lång tid när någonting ska tillskapas till fördel för företagarna och entreprenörskap? Varför kunde man inte i samband med stoppregelutredningen utreda det här med 3:12? Det var uttryckligen sagt att utredningen inte skulle göra det. Sedan kom det regelverket, och det blev som vi moderater hade sagt. Det visade sig att de var helt obsoleta och skulle avskaffas. Så tillsattes en utredning. Det känns tungt för entreprenörer och småföretagare i Sverige. Det här kan vi med gemensamma ansträngningar göra någonting åt. Jag ställer fortfarande min fråga om finansministern har någon principiell invändning mot mitt resonemang om att om man har tagit ut en marknadsmässig lön i företaget borde resten betraktas som en inkomst av kapital.
Fru talman! Finansministern säger att i en marknadsekonomi finns risker och chanser, och dem får man ta. Felet med de nuvarande reglerna, tycker jag, är att riskerna är mycket större för de mindre företagen. Det är det som är problemet i Sverige. Som jag tidigare nämnde i min interpellation är det ett bekymmer att Sverige är så beroende av stora dominerande företag som Ericsson. Vi behöver fler små företag som också vill växa. Nuvarande skatteregler gör att riskerna för små företag i det avseendet är mycket större än för stora företag. Satsar man kapital i ett litet företag och dessutom är aktiv i det företaget drabbas det lilla företaget av en mer oförmånlig beskattning än om man bara hade satsat pengar och inte arbetar i det. Det är så fåmansbolagsreglerna fungerar. Det är en osund princip. Ett aktivt arbete i ett företag ska inte straffas jämfört med en passiv kapitalinsats. Jag vill påpeka att småföretagen beskattas mycket förmånligare i konkurrentländerna. Jag läste just en artikel som visar att i t.ex. Irland, England och Tyskland drabbas den genomsnittliga småföretagaren av 26-30 % skatt. I Sverige är skatten ungefär dubbelt så hög. Principen att missgynna små företag är olycklig i det svenska skattesystemet. Det är därför vi är så angelägna om att regeringen ska ändra på dessa skatteregler. Finansministern måste väl hålla med om att det är en olycklig uppdelning att de större företagen ska ha mindre risk i skattehänseende än de små företagen.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att få till stånd en ändring av taket för jackpott i V 75 från 5 till Jag vill börja med att säga att jag håller med Sten Andersson om att hästsport av olika slag medför mycket positivt för många människor. Den bidrar t.ex. till sysselsättning, till att ge avsättning för böndernas produkter och till att hålla landskapen öppna. Hästsport är också en omtyckt hobby för många människor. När det gäller verksamheternas finansiering får man skilja mellan hästsport i form av ridsport och hästsport i form av trav och galoppsport. Ridsporten får anslag över statsbudgeten, via Riksidrottsförbundet och genom kommunala stöd. Trav och galoppsporten får sedan 1974 stöd genom att regeringen lämnar det av sporten ägda bolaget AB Trav och miljarder kronor, och trav och galoppsporten erhöll ett överskott på ca 1,3 miljarder kronor. ATG har ännu inte publicerat sitt resultat för år 2000 men har meddelat att omsättningen för år 2000 ökat med I regeringens tillstånd till ATG finns inte något tak för hur stora ATG:s jackpotter får bli. Däremot har staten och trav och galoppsportens organisationer i ett avtal enats om att ATG ska dela ut även lägre vinstbelopp till vinnande speldeltagare i den aktuella spelomgången av V 75. Den nedre gränsen för vinstutbetalning på V 75 är 5 kr. Om gränsen i stället vore 10 kr skulle sannolikt antalet jackpottomgångar i V 75 bli fler, men antalet spelare som vinner mindre vinster skulle samtidigt bli färre. Det nu gällande avtalet mellan staten och travoch galoppsporten gäller t.o.m. den 31 december i år och ska alltså omförhandlas under hösten. Jag har inte för avsikt att föregå denna förhandling genom att nu föreslå ändrade regler för vinstutdelning i ATG:s spel Som finansminister är jag dessutom ansvarig för regleringen av hela spelmarknaden. Svenska Spel ger i år ett överskott till staten på ca 3,5 miljarder kronor. Framför allt ger folkrörelsernas Bingolotto ca 1 miljard kronor i överskott till främst idrottsklubbar. Dessa överskott vill jag givetvis också värna om. Jag vill slutligen också påminna om att det inom Regeringskansliet nu pågår ett arbete med att bereda förslagen i utredningarna Föreningslivet på spel och lotterimarknaden och den s.k. Lotterilagsutredningen . Regeringens avsikt är att i höst lämna en proposition till riksdagen med förslag på hur den svenska spelmodellen ska stärkas.
Fru talman! Jag tackar för erkännandet av den stora betydelse som svensk hästsport och svensk hästhållning har. Vi har ungefär 250 000 hästar i Sverige, och de betyder mycket för sysselsättningen, för böndernas produktion och för förmågan att hålla landskapet öppet. Svensk travsport tillhör sedan länge världstoppen och har stor folklig förankring. Det kanske däremot inte är så känt att ingen sport i Sverige har ett större publikantal än travsporten. Det är också många som spelar på hästar. Varje vecka spelar en halv miljon svenskar på V 75. Jag tycker dock att reglerna borde ändras, vilket kan ske på ett sätt som ökar statens inkomster. Det är inte så vanligt att sådana möjligheter nämns när man från denna talarstol begär förändringar i olika lagstiftningar. Jag kan garantera att knappast någon av de nuvarande spelarna vill behålla nuvarande vinsttak vid 5 kr. Däremot är det bra att finansministern i den här diskussionen inte längre använder spelberoende som motiv. Mot bakgrund av det utbud som det statliga Svenska Spel i dag har kan jag förstå att det argumentet är begravt. Jag hoppas att man tar hänsyn till de många spelarnas önskemål när man nu ska teckna ett nytt avtal, som ska gälla fr.o.m. nästa år. Det är nämligen inte så att travsporten själv bestämmer utan staten som genom att utdela totalisatortillstånd har den avgörande betydelsen för hur svensk travsport ska utvecklas. Jag tycker att det är självklart att staten ska bestämma skatteskalan men att hästsporten, precis som Svenska Spel, själv borde få bestämma vilka regler som ska gälla för utdelning. Jag hoppas alltså att vi i varje fall fr.o.m. nästa år kan få se ett högre vinsttak i V 75.

Fru talman! Per Bill har ställt frågan vilka åtgärder jag avser att vidta för att privatisera Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB. Han anser bl.a. att SBAB snedvrider konkurrensen i stället för att gynna denna och att det inte finns anledning för det offentliga att driva näringsverksamhet som redan finns tillhandahållen av privata aktörer. Jag delar inte Per Bills uppfattning att SBAB snedvrider konkurrensen på bolånemarknaden och de motiv som framförs för en privatisering av bolaget. SBAB bidrar till mångfald och konkurrens som vilken annan aktör på bolånemarknaden som helst. Ett viktigt krav på verksamheten är att företaget över en längre period ska uppnå statens krav på avkastning på det egna kapitalet. Sedan mitten av 90-talet, då nuvarande verksamhet tog sin form, har bolaget totalt sett infriat detta krav. Bolaget vidtar i dagsläget åtgärder i syfte att öka effektiviteten och minska kostnaderna samt att öka den strategiska slagkraften med ökade marknadsandelar som följd. Goda förutsättningar skapas därmed för att bolaget även i framtiden kommer att infria avkastningskravet och utgöra ett viktigt inslag i mångfalden och konkurrensen på bolånemarknaden. För närvarande avser jag inte att vidta några åtgärder för att privatisera SBAB.

Fru talman! Den konkurrens som i dag finns på bolånemarknaden har främjats genom SBAB:s mycket aktiva medverkan. SBAB tog exempelvis under förra året initiativ till att använda Internet som ett viktigt instrument för att förmedla bolån. Detta har gett SBAB en växande del av marknaden och stora framgångar. Jag tycker att det är viktigt att staten bidrar till att göra det möjligt för människor som har behov av att skaffa sig lån för bostaden att pressa de egna boendekostnaderna. SBAB gör en väldigt bra insats för att öka konkurrensen på bolånemarknaden.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

Fru talman! Margit Gennser har frågat statsministern vilka åtgärder han avser vidta för att skapa en tydligare och mer konsekvent, dvs. mer transparent, arbets och ansvarsfördelning som gör det möjligt för riksdagen att utföra en av sina huvuduppgifter, kontrollmakten, på ett tillfredsställande sätt. Interpellationen har överlämnats till mig. Det är fast praxis att en interpellation besvaras av det statsråd vars verksamhetsområde den hör till innehållsligt. Detta gäller oavsett vem interpellationen är ställd till. Statsrådens verksamhetsområde bestäms av regeringen och statsministern. Regeringen fördelar grupper av ärenden mellan departementen. Statsministern utser statsråd och departementschefer och bestämmer vilka ärenden eller ärendegrupper som ett annat statsråd än departementschefen ska ansvara för. När en interpellation faller inom flera statsråds verksamhetsområden samråder de berörda statsråden om hur svaret ska utformas och om vem som ska lämna svaret. Oavsett vem som lämnar svar är svaret, på samma sätt som ett regeringsbeslut, ett uttryck för regeringens gemensamma ståndpunkt. I det aktuella ärende som är utgångspunkt för interpellationen - Apoteket AB:s inrättande av s.k. logistikcenter - berörs inte mindre än tre statsråd av frågeställningen. Först och främst berörs det ansvariga statsrådet för Apoteket AB socialminister Lars Engqvist. Därutöver berörs det ansvariga statsrådet för både konkurrensfrågor och regionalpolitiska frågor, Ulrica Messing, samt näringsminister Björn Rosengren, som ansvarar för insatser med anledning av försvarsomställningen. Det svar som Lars Engqvist lämnade till Margit Gennser i kammaren den 13 februari var berett med övriga statsråd och uttryckte regeringens samlade ställningstagande i frågan. Björn Rosengren har därtill under den muntliga frågestunden den 22 februari ytterligare redogjort för regeringens inställning i frågan. Det ankommer inte på regeringen att pröva om Apoteket AB:s beslut att inrätta logistikcenter står i strid med gällande konkurrenlagstiftning. Initiativet att inrätta logistikcentrena kommer från Apoteket AB:s styrelse och grundar sig på dess bedömning att man därigenom kan effektivisera verksamheten och pressa kostnaderna. Frågan prövas av Konkurrensverket. Regeringen har alltså vare sig av regionapolitiska skäl eller för att klara försvarsomställningen tagit initiativ till att upprätta dessa logistikcenter, vilket felaktigt antyds i interpellationen. Däremot välkomnar självklart regeringen att Apoteket AB med utgångspunkt i företagsekonomiska bedömningar anser att det är lämpligt att förlägga logistikcenter till bl.a.

Fru talman! Tyvärr har jag fått besvära kammaren med Apoteksfrågan ett par gånger. Det beror faktiskt på regeringens inte helt moderna arbets och ansvarsfördelning. Här har vi ett statligt bolag som driver företagsverksamhet inom det sociala området. Det betyder att tre ministrar är inblandade i det hela, eller möjligtvis fem. För att vi här i riksdagen ska kunna få frågan korrekt belyst måste vi ha svar inte bara av socialministern, som naturligtvis har en väldigt snäv inriktning på frågorna. Regeringen och fru Hjelm-Wallén har här valt att ge mig ett mycket formellt svar och tala om vad jag vetat. I det utdelade tryckta svaret kallades t.o.m. Apoteket AB för Apoteksbolaget, vilket var det gamla namnet. Nu heter det Apoteket AB. Det namnbytet gjorde man, vilket kan vara intressant att veta, för att monopolisera själva ordet apoteket. Vad jag inte har fått reda på är: Vilka blir effekterna av distansapoteken, de logistiska centrerna, för effektivitet, priser, konkurrens och för framtiden för de 700 Här hade jag hoppats att regeringen hade tänkt till om ansvarsfördelningen, men det är inte fallet. Regeringen är kollektivt ansvarig, men avsäger sig samtidigt ansvaret, för man har ju blandat in ett bolag. Det är Apoteket AB som fattar besluten. Om de är kloka eller inte är inte regeringens sak att bedöma, i varje fall inte nu. Det är bekvämt men demokratiskt oacceptabelt. Medborgarnas möjlighet att få insyn, kontrollmakten, är viktig i en demokrati. Öppenhet hotas på många sätt och mycket ofta genom statliga bolag. Det gäller inte bara här utan också i utlandet. Förr eller senare blir det affärer. Låt mig nämna några. Det franska Elf, det tyska Flick och det svenska Apoteksbolaget, när det hette Apoteksbolaget. Apoteket AB driver tydligen regionalpolitik numera. Det framgår av interpellationssvaret. Det tycker vi är ganska bra. Om regeringen eller Apoteket tagit initiativ är som den gamla frågan om hönan och ägget. Vi vet aldrig vilket som kom först. För de anställda inom den privata partihandeln innebär däremot politiken deras död för att leverera regeringens bröd till orter med nedlagda regementen. Vad har alla dessa duktiga i privata företag gjort för ont? Varför ska 700 människor förlora sina jobb för att regeringen ska kunna säga: Vi skapade nya jobb i Boden, Sollefteå, Falun och Hässleholm? Till sist: Vilka företagsekonomiska bedömningar har Apoteket AB gjort? Det verkar märkligt att den bästa lokaliseringen tycks finnas på orter med nedlagda regementen, företrädesvis långt upp i norr med gles befolkning, få apotek och få farmaceuter. Hur ser de kalkyler ut som man har gjort? Hur ser de lokaliseringsteorier ut där målet egentligen är två saker, ett utökat monopol omfattande partihandeln och ingredienser av regionalpolitik? Statsrådets svar var innehållslöst. Varför vill regeringen inte öppet redovisa sina ställningstaganden för riksdagen? Inser inte regeringen att en ny tid behöver nya former för ansvars och arbetsfördelning? Varför gömma sig bakom formalia? Är inte regeringen intresserad av att skattepengar används på bästa sätt? Vad ska jag säga till de Tamroanställda i Malmö när de förlorar jobbet? Vilka företagsekonomiska bedömningar har Apoteket AB gjort?
Fru talman! Det första jag vill säga är att Margit Gennser nog får acceptera att vi har ansvarsområden i regeringen. Vi kan inte dela upp dessa ansvarsområden utifrån den fråga som Margit Gennser ställer. Nästa gång är det en annan ledamot som ställer en annan fråga och vill ha ett helhetsperspektiv. Då skulle vi få göra om ansvarsfördelningen så att det passade den ledamoten. Vi måste dela upp ansvarsområdena i regeringen så att vi kan hantera den verklighet som vi har att hantera. Så är fallet. När flera statsråd berörs av ett ärende samråder vi. De besked som Björn Rosengren, Lars Engqvist och jag har givit står hela regeringen för. Det är så arbetet går till i regeringen. Jag tror att Margit Gennser är irriterad över att hennes förutfattade meningar om regeringens agerande här inte stämmer med verkligheten. Det är inte regeringen som har tagit initiativ eller fattat beslut om Apoteket AB. Det görs i det bolaget. Man har gjort de bedömningar som man har att göra. Jag har ingen anledning att recensera det. Vi brukar ju normalt inte diskutera bolags bedömningar från riksdagens talarstol. Man får ta den diskussionen helt och hållet med Apoteket AB direkt. Det får de anställda göra, och det kan vi också göra som allmänhet. Men regeringen ska inte lägga sig i det. Sedan är det en helt annan sak att när Apoteket AB eller privata företag väljer att lokalisera sin verksamhet till orter som behöver regionalpolitisk uppmärksamhet är det något som vi ser positivt på från regeringens sida. Det gäller naturligtvis i allra högsta grad också orter som är föremål för försvarsomläggningen. Jag tycker också att den insikten, att de här orterna är bra att satsa i, borde delas av hela riksdagen. Det är ju ett statligt ansvar som vi har i en sådan här omställningsprocess.
Fru talman! Jag har inga förutfattade meningar. Men jag har råkat utreda Apoteksbolaget, och jag har följt dess verksamhet. Jag måste säga att först har vi problemet med statliga bolag. Staten bör driva sin verksamhet i andra verksamhetsformer, inte i privaträttsliga. Det är där vi har en av knutpunkterna. Frågan borde vara: När ska man sälja ut Apoteket AB? Det vore det bästa. Det andra är att staten nu har statliga bolag. Då har man en ägarpolicy. Man borde kanske också ha en uppförandekod. Det brukar man kräva av det privata näringslivet, de multinationella företagen osv. Här har vi faktiskt anledning att göra det. Väldigt mycket av det agerande som vi nu har sett från Apoteksbolaget handlar just om att man försöker utöka monopolet. Vi ser det t.ex. på att när de diskuterar med Konkurrensverket försöker de felaktigt säga att de har tagit upp förhandlingar med den privata partihandeln. Det lär inte vara rätt. Då vill man helt enkelt föra bort det här avgörandet från Konkurrensverket som annars måste ta ställning till monopolet, vilket man inte vill ska komma på fråga. Jag anser att statliga bolag måste hålla sig med mycket stora säkerhetsmarginaler i förhållande till lagstiftningens gränser. Därför tror jag att det är mycket väsentligt att vi också ser över de statliga bolagens regler för uppförande, och jag efterlyser en uppförandekod - precis som ni gör för det privata näringslivet. Är regeringen beredd att göra detta? Regeringen kan ju inte bara säga att det här bolaget har vi inget ansvar för beroende på att det är privaträttsligt. Det driver statlig verksamhet, och det drivs av skattepengar. Det är inget privat företag. Jag kan inte gå och köpa aktierna i Apoteket AB. Det har dessutom ett detaljhandelsmonopol. Är det verkligen på det viset att vi inte har någon riktigt ansvarig alls här? Jag har alltid varit rädd för organisationer utan ansvar, och Apoteket AB är tyvärr en sådan. Det lärde jag mig när jag utredde det här under ett antal år.
Fru talman! Det är väl så i grunden att vi har olika åsikter om det nyttiga i att ha apoteksfrågorna i ett monopol. Sedan kommer vi till olika slutsatser. Jag tycker nog att Margit Gennser är orättvis mot Apoteket AB. Hon pådyvlar dem bara negativa åsikter. Jag tror att de som andra företag drivs av att det ska fungera effektivt. Såvitt jag förstår är det här ett led i detta. Sedan måste de naturligtvis också leva upp till ett uppförande som stämmer överens med näringslivet i övrigt. Eftersom detta nu är ifrågasatt prövas det ju av Konkurrensverket och EU-kommissionen. Så det kommer vi att få svar på så småningom. Jag tycker inte riktigt att det är i talarstolen i Sveriges riksdag som man ska recensera vad olika bolag gör. Jag tycker att det handlar om allmän policy för statliga bolag, men inte om enskilt agerande från de här företagen. Där Margit Gennser började, nämligen att det här på något sätt skulle försvåras av arbetsfördelningen i regeringen, tycker jag inte alls att det är så. I så fall tror jag att Margit Gennser ska ta en diskussion specifikt om statliga bolags policy eller något sådant. Då finns det en minister som kan svara på det.
Fru talman! EU-kommissionen uttalade sig häromdagen om svensk prispolitik inom detaljhandeln. Vad man framför allt tryckte på var faktiskt att läkemedelspriserna var höga. Man var inne på de här frågorna. Jag är ledsen att jag återigen berör apoteket och läkemedelsdistributionen, men det är ju ämnet. Jag hade också kunnat tala om andra statliga bolag specifikt. Vi måste kunna göra detta, för det är statliga pengar i dem och de ägs inte av några andra. Det är alldeles riktigt att Konkurrensverket ska se till att konkurrensen fungerar för statliga och privata företag. Här har vi en lagstiftning och en EU lagstiftning. Vad jag tog upp var en annan sak. Det där som ligger mer på det informella planet, eller mellan det informella och det formella planet, är att man inför Konkurrensverket har försökt hävda, tydligen felaktigt, att partihandeln var villig att förhandla direkt med Apoteksbolaget om det här som helt klart är ett sätt att utvidga sitt monopol. Detta är vad jag kan se skadligt ur konkurrenssynpunkt, för då får vi inte den där principiella prövningen av monopolet och monopolutvidgningen. Den typen av agerande bör ett statligt bolag avhålla sig från. Jag tycker att det är allvarligt, för det är mycket viktigt att vi har bra konkurrens.
Fru talman! Det blir ju väldigt tydligt när man börjar tala om Apoteket AB, ledningen för det bolaget, och dess förhållande till partihandeln. Vi kan inte här i riksdagen gå in i detalj i sådana frågor. Det är något som andra måste se på, och Konkurrensverket och EU-kommissionen kommer att göra det. Det vi däremot borde vara eniga om är att vi behöver billigare läkemedel i vårt land. Det är ju utifrån det önskemålet som ett försök att effektivisera logistiken kan vara bra. Sedan måste det balanseras med andra saker, det inser jag. Men i den delen tycker jag att vi alla med tillfredsställelse skulle hälsa försöken att effektivisera.

Fru talman! Roy Hansson har frågat försvarsminister Björn von Sydow om vilka åtgärder han avser att vidta för att få till stånd en förändring av folkbokföringslagens bestämmelser om bosättning till förmån för anställda inom Försvarsmakten. Han tar också upp vissa skattekonsekvenser för dessa anställda. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Den möjlighet som fanns att på grund av tillfälligt arbete vistas på annan ort än den där man har sitt hemvist utan ändring i folkbokföringen togs då bort. Numera gäller i stället att man kan vistas under en på förhand bestämd tid, upp till sex månader, på någon annan ort än sin egentliga hemort, utan att behöva ändra sin folkbokföring. Detta gäller oavsett om vistelsen är föranledd av arbetet eller inte. I princip ska alltså folkbokföringen ändras vid en tillfällig vistelse över sex månader på annan ort än den där man har sitt egentliga hemvist. Skälet till detta är att folkbokföringen ska grundas på en persons faktiska vistelse. Den tidigare bestämmelsen ledde till kyrkobokföring på fel ort. För att så långt som möjligt hålla samman familjen i folkbokföringshänseende infördes en särskild bestämmelse som gäller folkbokföring av personer vars familj bor kvar i den ursprungliga bostaden. Denna bestämmelse innebär att en person i dessa fall får behålla sin folkbokföring även om en tidsbestämd vistelse på annan ort är avsedd att vara längre tid än sex månader. Roy Hansson tar också upp reglerna om folkbokföring av personer som studerar på annan ort än den där de har sin bostad. Den gamla folkbokföringslagen medgav att en vuxen studerande i princip hade möjlighet att välja om han skulle anses ha kvar sitt egentliga hemvist i föräldrahemmet eller inte och därmed möjlighet att välja folkbokföringsort. Detta medförde att folkbokföringen för vuxna studerande på ett olämpligt sätt avvek från vad som i övrigt gällde. Därför ändrades reglerna så att de numera folkbokförs enligt samma regler som den övriga befolkningen. Folkbokföringens syfte är som sagt att återspegla var en person faktiskt vistas. Precis som det inte finns några skäl att ändra folkbokföringsbestämmelserna för studerande finns det inte heller anledning att ändra reglerna för anställda inom försvaret. Vad gäller de skatterättsliga konsekvenserna och avdragsrätten för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete på annan ort än bostadsorten eller vid dubbel bosättning har detta inget direkt samband med var personen är folkbokförd. Vid tillfälligt arbete på annan ort än bostadsorten får avdrag göras om arbetet pågår under kortare tid eller är tidsbegränsat till sin natur. Tidigare fick avdrag göras under längst två år, men en sådan gräns finns numera inte. Nu gäller i stället att avdragsrätten bedöms utifrån att arbetet endast pågår under en kortare tid eller att det är tidsbegränsat till sin natur. Avdrag för dubbel bosättning får göras om den skattskyldige på grund av sitt arbete flyttat till annan ort men bostaden behållits på den tidigare bostadsorten på grund av makes förvärvsarbete, svårigheter att hitta en fast bostad på arbetsorten eller om det föreligger någon annan särskild omständighet. Avdrag för dubbel bosättning får normalt göras under längst tre år för gifta och sambor och ett år för övriga. När det gäller avdragsrätten för dubbel bosättning kommer regeringen se till att dessa frågor utreds närmare. Denna utredning ska belysa vilka effekter en utvidgning av avdragsrätten skulle kunna leda till i form av ökad rörlighet på arbetsmarknaden och förbättrade möjligheter att bo och arbeta i glesbygd. De aktuella frågorna övervägs för närvarande inom Regeringskansliet.
Fru talman! Jag tackar finansminister Bosse Ringholm för svaret. Nu hade jag ställt min interpellation till försvarsminister Björn von Sydow, eftersom det som jag tar upp i min interpellation berör förhållanden inom Försvarsmakten. Det gäller inte minst efter de omfattande förändringar inom Försvarsmakten som nedläggning av många förband har inneburit. Nu har finansminister Bosse Ringholm i interpellationssvaret redovisat vilka generella regler som gäller, och det är säkert rätt. Jag har ingen anledning att betvivla att Bosse Ringholm eller handläggarna på departementet inte har läst eller skrivit av rätt. I och för sig kunde jag själv ha läst vilka lag och författningsregler som gäller för folkbokföring. Fru talman! Det var inte detta som min interpellation handlade om. Min interpellation handlade om enskilda inom Försvarsmakten och de svårigheter som Försvarsmakten har med dessa generella regler. Som det nu är kommer enskilda officerare i kläm i gällande regelverk när han eller hon fullgör sina skyldigheter som anställd i Försvarsmakten. Nu har försvaret och av allt att döma kommer Försvarsmakten att få ökade svårigheter att lösa föreliggande uppgifter eftersom regelverket för folkbokföring inte är anpassat för de behov som Försvarsmakten har för hur Försvarsmaktens officerare måste tjänstgöra för att lösa de uppgifter som statsmakten har förelagt. Fru talman! Det hade därför varit en fördel om ansvarigt statsråd, försvarsminister Björn von Sydow, hade lämnat interpellationssvaret och deltagit i debatten i dag. Det är ju försvarsministern som förelägger Försvarsmakten uppgifterna, och då är det rimligt att samma minister redogör för hur uppgiften ska lösas. Fru talman! Jag beklagar att interpellationssvaret inte ger några svar på det jag har framfört i min interpellation. Ett besked ges här: " - finns det inte heller anledning att ändra reglerna för anställda inom försvaret." Detta får väl beskrivas som ett synnerligen fyrkantigt svar. Svårigheter har påtalats av officerarnas fackliga organisation Officersförbundet. I rapporter från enskilda förband har det påtalats svårigheter med rekrytering. Och enskilda officerare känner sig påpassade av skattemyndigheter. Då säger man från regeringen att det inte finns anledning att ändra några regler. Fru talman! Jag kan bara konstatera att för regeringen är regler tydligen viktigare än enskilda individer. Gällande regler är tydligen viktigare än att försöka anpassa verkligheten till det som regeringen ålägger myndigheter och organisationer. Det finns tydligen ingen tanke på att regler måste anpassas till verkligheten. Fru talman! Det finns emellertid ett bra besked i interpellationssvaret, nämligen på s. 2 tredje stycket: "Tidigare fick avdrag göras under längst två år, men en sådan gräns finns numera inte." Detta är ett mycket välkommet besked till många officerare. Det måste innebära att skattemyndigheter runtom i Sverige nu ska sluta jaga enskilda officerare om tidsgränser. Jag hoppas att statsrådet står fast vid det som står i interpellationssvaret. Avslutningsvis beklagar jag att inte den för verksamheten ansvarige, statsrådet Björn von Sydow, lämnar svar på min interpellation. Jag hade två frågor. Något besked om detta lämnas inte i interpellationssvaret. Möjligen kan Bosse Ringholm i nästa anförande redovisa hur diskussionen med försvarsministern var då svaret på min interpellation förbereddes, för det har väl förevarit en dialog med ansvarigt statsråd?
Fru talman! Som framgick av den interpellationsdebatt som föregick denna så är det naturligtvis så att de svar som ett statsråd lämnar är svar å hela regeringens vägnar. Därför är det inte avgörande om det är försvarsministern, finansministern eller någon annan minister som lämnar svaret, utan det är naturligtvis ett svar som gäller hela regeringen. Jag tycker att de två frågor som har ställts i interpellationen också har fått en utförlig belysning i mitt interpellationssvar. Vi kan självfallet inte ha ett regelsystem när det gäller folkbokföring och de skattekonsekvenser som det har som anpassas till enskilda yrkesgrupper. Då skulle vi förmodligen få ett system som var bemängt med fler undantag än regler. Det är därför som jag utförligt har redovisat de regler som gäller. Jag har också i mitt svar redovisat att när det gäller t.ex. frågan om dubbel bosättning så sker ett sådant övervägande i Regeringskansliet. Det är inte så att Försvarsmakten och försvarsverksamheten är speciell i annat avseende än att i mängder av andra branscher så förekommer naturligtvis den typen av dubbel bosättning, den typen av tillfälliga bosättningar under kortare och längre tid som förekommer i försvaret och i mängder av andra branscher. Och självfallet har alla dessa faktiska omständigheter också legat till grund vid de överväganden som regering och riksdag har gjort vid tidigare tillfällen när det gäller att fastställa de lagar som finns kring vår folkbokföring och kring de skatterättsliga konsekvenserna. Så där finns det inte någon särställning för Försvarsmakten, utan där har alla behandlats på samma sätt. Rimligen är det så att om man skulle ha särskilda regler för varje bransch, så skulle vi få ett oerhört komplicerat och oerhört söndersmulat regelsystem.
Fru talman! Jag inser att svaret kommer från hela regeringen. Men då borde det väl ha varit överläggningar mellan de ansvariga statsråden, så att man svarar på de frågor som framställs i interpellationen utifrån de behov som varje organisation har. Jag anser inte att detta är ett svar på de frågor jag har lämnat. Jag anser inte heller att svaret tillgodoser de behov och intressen som Försvarsmakten har. Det gäller särskilt nu när man har genomfört den här stora omläggningen som medför att många förband inte finns längre. Den innebär att officerare måste kommenderas till de kvarvarande förbanden. Försvarsmakten är speciell eftersom man har centrala instanser och centrala skolor. Jag vet att det t.ex. i Östersund är svårt att dels få lärare ditkommenderade, dels få elever. Dessutom är tydligen skattemyndigheten i Östersund särskilt nitisk när det gäller detta. En annan organisation som har svårigheter är Swedint. De har också nationell rekrytering över hela Sverige för att få tag i lärare och officerare till utbildningen. Där har man samma svårigheter. Jag har ingen invändning mot att man ska ha de generella regler som finansministern redogjorde för. Men sedan borde man möjliggöra undantag från dessa. Visst är det glädjande att man tänker se över den här treårsregeln. Det som finansministern sade i interpellationssvaret om att man nu inte har någon tidsgräns var mycket glädjande. Jag tror att många kommer att bli glada. Många skattemyndigheter får nu anledning att fundera över om de ska fortsätta att jaga enskilda officerare över hela landet.

Fru talman! Carlinge Wisberg har frågat mig dels om jag avser att vidta åtgärder som innebär att en bättre rättslig prövning sker av arbetsplatsolyckor, dels om jag avser vidta några åtgärder så att företagsbot används oftare när Arbetsmiljöverkets föreskrifter inte följs. Att de svåra olyckorna i arbetslivet fortfarande är så många och att de så sällan leder till rättslig påföljd är mycket allvarligt. Det är viktigt att lagföringen av arbetsmiljöbrott blir effektivare för att man ska kunna upprätthålla respekten för reglerna om arbetsmiljön. Regeringen varken kan eller bör dock ingripa i domstolarnas dömande verksamhet för att t.ex. påverka hur ofta man använder en viss påföljd. Insatser har gjorts i form av utbildning riktad till åklagare, men detta har inte varit tillräckligt. Åklagarna och polisen har en mycket stor arbetsbörda. Förbättrad utbildning för poliser och åklagare är ett viktigt medel. Att motverka arbetsskadorna är en mycket högt prioriterad uppgift både ur mänsklig och samhällsekonomisk synpunkt. Min mening är att en effektiv metod för att förebygga arbetsolyckor är att Arbetsmiljöinspektionen gör bedömningar på platsen och också ställer krav. När det behövs ska kraven drivas igenom med beslut om föreläggande som kan kombineras med hot om vite. På detta sätt når man inte bara brister som lätt kan fastställas av en domstol - t.ex. att det fattas en arbetsmiljöplan - utan kan även ställa exakta krav som gäller innehållet i planen. Mer komplicerade brister i arbetsmiljön kan ofta medföra stora bevissvårigheter inför domstol, vilket gör åklagarnas uppgift ännu svårare. Organisatoriska brister orsakar inte bara ohälsa utan kan givetvis också vara skuld till många olyckor. Arbetsmiljötillsyn som gäller arbetsorganisatoriska frågor kräver en kompetensuppbyggnad hos Arbetsmiljöverket. fr.o.m. i år har Arbetsmiljöverket tillförts en nivåhöjning av anslaget med 70 miljoner kronor som ska användas för personalförstärkning samt metod och kompetensutveckling, främst med inriktning mot organisatoriska frågor. I januari 2000 tillsatte jag på regeringens uppdrag en arbetsgrupp inom Regeringskansliet med uppgift att analysera den stora ökningen av arbetsbetingad ohälsa som har samband med stress och andra faktorer. Slutrapporten kommer inom kort och kommer att innehålla förslag som syftar till förbättring av det förebyggande arbetsmiljöarbetet. För mig är det viktigt att öka Arbetsmiljöverkets möjligheter att förebygga olycksfall och ohälsa på grund av arbetet. Den ökade vikten av arbetsmiljöfrågorna medför ett behov av förstärkt tillsyn som komplement till rådgivning och andra åtgärder.
Fru talman! Frågeställningen avser inte att regeringen ska ingripa i domstolarnas dömande verksamhet. Frågan gäller om regeringen, mot den bakgrund som här har redovisat, anser det angeläget att se över befintlig lagstiftning för att utröna om det finns behov av att ytterligare tydliggöra ansvarsförhållandet. Dagens Arbetes genomgång av den här frågan och det här problemet är inte någon upplyftande läsning, vilket också de kommentarer som man kan läsa i artikeln pekar på. Det handlar om alltifrån bristande tillsyn och kontroll till ett, som jag tycker, bristfälligt engagemang från de rättsvårdande myndigheternas sida. Inte ens det sedan länge ikraftvarande delegationssystemet för arbetsmiljöfrågor tycks fungera. Man kan utläsa att det inte ens i alla lägen påtalas om det saknas en tydlig delegationsordning vid de inspektioner som görs. Det är något som jag tycker att man måste beteckna som mycket allvarligt i tillsynsarbetet. Sammantaget pekar detta på stora brister när det gäller internkontrollen på arbetsplatsen. Den politiska slutsats som man kan dra är att lagstiftningen på det här området behöver skärpas. Om den rättsliga processens resultat, att så få undersökningar genomförs och än mindre leder till åtal, beror på bristande kompetens i stället för på bristande engagemang, som jag har antytt, är det ju också en politisk fråga. Frågan som då måste besvaras är: Beror det på organisationen, eller beror det på bristande resurser? I båda fallen förefaller det mig som om det måste till politiska initiativ för att åstadkomma en förändring. Statsrådet hänvisar i sitt svar till att riksdagen inom en nära framtid kan förvänta sig förslag på hur arbetsmiljöarbetet i stort ska kunna stärkas och förbättras. Jag ska inte här kommentera de förslagen, då jag endast har tagit del av dem via medierna. Men det tycks mig i alla fall som om det i de här fallen, när olyckan redan har skett, inte skulle få någon avgörande betydelse för de saker som vi nu utbyter tankar om. Jag tror att den mest genomgripande förändring som kan leda till en annan utveckling är att genomföra det förslag, som statsrådet hänvisade till, som redan funnits länge i lugn och ro hos Justitiedepartementet. Det förslaget handlar om möjligheten att föra talan mot juridisk person. Det vore det mest effektiva och preventiva medlet. Det är självfallet så att statsrådet Sahlin inte har ett direkt ansvar på det här området utan ett mer indirekt ansvar. Men eftersom Näringsdepartementet har ansvaret för arbetsmiljöfrågorna - och de här fallen är en konsekvens av brister på arbetsplatserna - vore det naturligt att denna frågeställning blev föremål för kontakter med Justitiedepartementet i samband med framtagande av förslag som berör arbetsmiljöarbetet. Eftersom det förslag, som jag också kunnat ta del av i medierna, som ska komma beträffande arbetsmiljön saknar tankegångar om en förändrad lagstiftning vad gäller ansvarighetsfrågan vid arbetsolycksfall med den här utgången, skulle jag vilja ställa en fråga till statsrådet. Kan vi förvänta oss att det kommer ytterligare initiativ från regeringen som går i riktning mot att juridisk person kan ställas till ansvar i dessa fall?
Fru talman! Låt mig än en gång hålla med Carlinge Wisberg om allvaret i beskrivningen av läget, så att det inte råder något tvivel om det. Det behövs ett större allvar hos många instanser i samhället. Det gäller på arbetsgivarsidan, på politiskt håll, på den fackliga sidan och inom det rättsliga systemet. Det är en allvarlig utveckling som sker, det råder inte några tvivel om det. Sedan vill jag ge ett par kommentarer. Den ena handlar om det förslag som lades fram för ett antal år sedan, vilket Carlinge Wisberg har nämnt flera gånger. Det handlar om att man ska göra det möjligt att införa straffansvar för juridiska personer. Som vi har inhämtat pågår det nu ett propositionsskrivande om detta. Det kan säkert betyda en hel del, men det är osäkert om det räcker för att påverka de förändringar som både Carlinge Wisberg och jag vill se. Det viktiga är trots allt att förstärka företagens systematiska arbetsmiljöarbete. Det var därför som jag i mitt svar hänvisade till de mer förebyggande insatser som kan behöva förstärkas och förändras. Det gäller bl.a. hur man integrerar förebyggandet av olyckor i företagets ordinarie planering. Som jag sade i svaret är det viktigt att framhålla de tydliga arbets och delegationsordningarna av två skäl. Det ena för att olika säkerhetsfrågor inte ska hamna mellan två stolar. Man ska inte kunna skylla ifrån sig, utan ansvarsfördelningen ska framgå mycket tydligt. Det andra skälet är att det ännu tydligare ska framgå var ansvaret ligger om en olycka inträffar. Arbetsmiljöverket har nyligen beslutat om nya föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. De träder i kraft den 1 juli i år. Det krävs en kombination av att ta ställning till ansvaret för juridiska personer och av att ännu mer målmedvetet och systematiskt ge möjligheter för Arbetsmiljöverket att påverka planeringen ute på företagen. Arbetsmiljöverket har redan tilldelats resurser för att man ska arbeta med frågan hur man bygger upp kompetensen, hur man kan vara behjälplig ute bland de fackliga företrädarna och arbetsgivarna. Jag hoppas att detta ska leda till förändringar i denna allvarliga fråga.
Fru talman! Jag tror att vi har en mycket stor samsyn när det gäller hanteringen av dessa frågeställningar. Det ena utesluter egentligen inte det andra. Det förebyggande arbetet är naturligtvis oerhört viktigt. Det är också oerhört viktigt att man ser till att den tillsyn som ska finnas fungerar på ett tillfredsställande sätt. Jag brukar säga att vi har en mycket bra arbetsmiljölagstiftning i landet. Problemet med den är att den i så ringa omfattning efterlevs. Jag vill också passa på att uttala tillfredsställelse över att det snart kommer en proposition angående möjligheten att ställa juridiska personer till ansvar. Till syvende och sist är en preventiv lagstiftning i sig förebyggande i mycket stor omfattning. Bekymret i dag är ju att många förundersökningar läggs ned på grund av otydlighet i ansvarsförhållandet. Detta får den bisarra konsekvensen att arbetsplatser som har en otydlighet har lättare att komma undan i förhållande till arbetsplatser som uppfyller lagstiftningens krav och där det finns en tydlighet. Just dessa arbetsgivare är det viktigt att komma åt, anser jag.

Fru talman! Maria Larsson har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder · för att omstruktureringen av utbyggnaden av högskoleutbildningen från naturvetenskap och teknik till humaniora inte ska drabbas av problem, · för att underlätta en ökad rekrytering av studenter framöver samt Det är angelägna och aktuella frågor som Maria Larsson tar upp. I budgetpropositionen för 2001 har regeringen redovisat i vilken grad högskolorna klarat av de utbildningsuppdrag som de givits av regeringen. Lärosätena kunde sammantaget redovisa att de tagit emot fler studenter än det antal som rymdes i deras uppdrag. Detta gällde för vart och ett av åren 1997-1999 även om måluppfyllelsen sjönk under denna period. Vad gäller antalet studenter med inriktning mot de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena klarade lärosätena i det närmaste, eller till 98 %, det uppdrag som hade givits dem, trots en kraftig utbyggnad. Utbyggnaden mot naturvetenskap och teknik har varit framgångsrik. Under senare delen av 1990-talet har antalet studenter ökat med 50 % inom dessa områden. I kommande budgetproposition avser regeringen att redovisa och analysera utfallet för 2000. Preliminära sammanställningar som redan gjorts visar att antalet helårsstudenter ökar även 2000, såväl totalt som inom naturvetenskap och teknik. Framöver ligger den stora utbyggnadspotentialen inom humaniora och samhällsvetenskap samt inom vårdområdet. Regeringen uppmärksammade detta redan sommaren 2000 och beslutade då att lärosätena skulle ha rätt att omfördela platser i uppdraget för 2000 från naturvetenskap och teknik till humaniora, samhällsvetenskap och juridik, om högskolan eller universitetet bedömde att utbildningsuppdraget inom naturvetenskap och teknik inte kunde uppnås. I budgetpropositionen för 2001 gjorde regeringen bedömningen att denna rätt för lärosätena att omfördela platser i uppdraget även skulle gälla under 2001. I regleringsbreven för 2001 uppmanas sålunda de lärosäten som bedömer att utbildningsuppdraget inte kan fullgöras avseende minsta antal helårsstudenter inom naturvetenskap och teknik att i stället anta studerande till utbildningar inom andra utbildningsområden som finns vid lärosätet. Härvid anges också att strävan bör vara att utnyttja alla platser som ryms inom det takbelopp som har beslutats för lärosätet. Söktrycket till högskolans utbildningar har minskat, men fortfarande hade hösten 2000 samtliga universitet och högskolor fler än en behörig förstahandssökande per antagen. Konkurrensen om platserna är fortsatt hög. Av dem som inte tidigare läst vid högskolan var det endast omkring hälften som hösten 2000 antogs till en högskoleutbildning. Den ökade möjligheten till omfördelning bör därför underlätta för lärosätena att utnyttja alla de platser som ryms inom lärosätets takbelopp. Om regeringen bedömer att omfördelningar mellan olika lärosätens anslag för grundutbildning är nödvändiga för att de platser som ryms inom takbeloppen ska utnyttjas avser regeringen att lämna sådana förslag till riksdagen. Med denna beskrivning anser jag att jag har besvarat Maria Larssons tre första frågor. Den sista frågan avser åtgärder för att få studenterna att fullfölja påbörjad utbildning. Ansvaret för att genomföra utbildningarna på ett sådant sätt att studenterna når examen ligger på lärosätena. Detta kräver en förnyelse av pedagogiken så att universiteten och högskolorna förmår möta nya grupper av studenter som söker sig till högskolan. Utbildningen kan inte bedrivas på samma sätt i dag som när enbart en liten elit fick möjlighet att skaffa sig en högre utbildning. Den socialdemokratiska regeringen har under nuvarande mandatperiod tillfört universitet och högskolor mer resurser än någonsin tidigare. De stora tillskotten för utbildning och forskning ger goda förutsättningar att utveckla utbildningen så att en större andel studenter tar examen. Kristdemokraterna har i år föreslagit att resurserna för högskolans grundutbildning ska minska med 119 miljoner kronor. Om den politiken genomfördes skulle universiteten och högskolorna få sämre möjligheter att möta de utmaningar som Maria Larsson lyfter fram.
Fru talman! Jag vill tacka Thomas Östros för ett snabbt, innehållsrikt svar och en snabb möjlighet till debatt. Jag läste en artikel i Dagens Nyheter för några veckor sedan: Det är inte alls ett bekymmersamt läge att platser står tomma utan läge för omstrukturering, säger Thomas Östros i den artikeln. Jag tycker att det är ett bekymmersamt läge, och det är också anledningen till min interpellation. 7 800 platser står faktiskt tomma på våra högskolor runtom i Sverige. Det måste väl ministern se allvarligt på. Skolorna har lyckats väldigt olika med sin rekrytering. Två tredjedelar av landets högskolor klarar inte av att utbilda så många studenter som de har fått i uppdrag att göra. En del skolor har många tomma platser medan andra har lyckats att fylla sina väl. Det kan självfallet bero på olika faktorer, men ministern anger i sitt svar att anledningen till att elever hoppar av och överger sin utbildning kan vara bl.a. bristande pedagogisk förmåga hos lärosätenas lärare. Det är en allvarlig kvalitetsanmärkning på den verksamhet som ministern själv är ansvarig för. Till detta kommer faktorer såsom minskade ungdomskullar och en god arbetsmarknad, det är två rimliga orsaker. En annat skäl kan vara dålig marknadsföring, dålig tillgång på studentbostäder osv. Dessutom är vissa län kraftigt underförsörjda med högskoleplatser i förhållande till sin folkmängd. Flera av de länen fyller sina platser väl. Ett exempel är högskolan i Jönköping. Där säger man sig kunna fylla ytterligare platser. Mitthögskolan däremot vill exempelvis gärna lämna ifrån sig 500 platser, som man säger sig inte behöva. Ministern öppnar i sitt svar, även om det är ett "om" framför, för att en omfördelning mellan de olika lärosätenas anslag för grundutbildningen kan komma att göras. Jag välkomnar verkligen det beskedet. Jag vore tacksam för ett svar. Min fråga till ministern blir således: När kommer ett sådant besked? Det kan ha betydelse för den totala sökandefrekvensen och den totala rekryteringen, alltså ytterst för hur många som väljer en högskoleutbildning.
Fru talman! Jag ska ta upp ett par frågor som Maria Larsson ställer i sin interpellation. Jag börjar med det statsrådet säger i sitt svar när det gäller humaniora och samhällsvetenskap. Det är mycket bra att regeringen vill satsa extra på humaniora och samhällsvetenskap. Jag har tittat på historieundervisningen. Det har varit alldeles för stora grupper inom grundutbildningen i historia. I Lund har man t.ex. haft tre timmar lärarledd undervisning per vecka. För den som är ovan vid självständiga studier är det alldeles för kort tid. Om de resurser som nu tillskjuts kan bidra till en bättre tingens ordning är det mycket bra. Jag har i andra sammanhang tagit upp gamla traditionella ämnen, senast i en utfrågning vi hade i utskottet. Det gäller t.ex. latinets ställning. Man kan tycka att det är ett utdött språk som inte talas längre. Å andra sidan är det viktigt för forskningen att vi har personer som behärskar latinska språket. Man kan t.ex. inte studera medeltiden utan att behärska latin. I dag är det ungefär 2 000 gymnasister som läser latin. För något år sedan var det mellan 2 300 och Vid våra lärosäten tillsätter man inte professurer när någon går i pension. I Lund, som är vårt största universitet, har man i dag bara en halvtidsprofessor i latin. I Göteborg har man ingen alls. Det är en universitetslektor som får sköta både undervisning och eventuell forskning. Vi kan inte härifrån riksdagen eller regeringen bestämma att eleverna ska läsa latin. Men det är en viktig signal att tala om att Sverige ska vara en forskningsnation värd namnet. Om man ska kunna bedriva forskning om medeltidshistoria i Sverige och ute i Europa får vi inte helt och hållet tappa kunskaperna i det språk som man skrev alla avhandlingar på och använde sig av över huvud taget under den tiden. Den sista frågan Maria Larsson ställer gäller hur man ska få folk att fullfölja påbörjad utbildning. Det har visat sig att många under en högkonjunktur får arbete utan att de har en färdig examen. Det finns mängder av blivande civilingenjörer som bara blir blivande, därför att de har fått jobb ett halvår eller ett år innan de har avslutat sin utbildning. De har fått välbetalda jobb och risken är överhängande att de inte återvänder för att slutföra sina studier. Det är ett krav som avnämarna borde ställa, att man ska ha en färdig examen för att få ett fast jobb. Om det kravet ställs lägger studenterna till en termin eller ett år för att få ut sin examen. Om man t.ex. vill forska om några år är det nästan omöjligt om man inte har en grundexamen. Sedan har vi en fråga om hur man ska styra platstilldelningen med hänsyn till utfallet av rekryteringen. Utbildningsministern vet att vi har en annan uppfattning i vårt parti, nämligen att man ska låta studenternas val av studieort mera styra tilldelningen av platser. Det blir omvänt om man i efterhand finner att det finns många tomma platser och då får ändra fördelningen mellan lärosätena. Vore det inte bättre att redan från början tillmäta studenternas egna val en större betydelse?
Fru talman! Vi har nu ett läge med minskande ungdomskullar under några år, precis som Maria Larsson beskriver. Sedan vänder det skarpt, från 2004 och framåt. Med den utbyggnad vi gör nu kommer vi att kunna nå målet om hälften av en årskull som tar sig till högskolan innan de har fyllt 25. När vi kommer bortåt 2004-2005, när de stora ungdomskullarna söker sig till högre utbildning kommer det att kräva fortsatt utbyggnad. Det är viktigt att ha det i minnet när vi ser på dagens situation: Små kullar söker till högskolan och dessutom är det ett väldigt sug från en arbetsmarknad som fungerar väl, tack vare den låga arbetslösheten, och får studenter att avbryta sina utbildningar. Det är det övergripande läget. Samtidigt ökar vi år från år antalet studenter i svenska högskolor. Det är också viktigt att se. Det ökar över hela linjen: humaniora, samhällsvetenskap, vård, teknik, naturvetenskap. De senaste åren har vi valt att säga från riksdagens sida att det vore bra med en extra expansion inom naturvetenskap och teknik. Det har vi inte sagt på 20-30 år i svensk utbildningspolitisk debatt. Det har inneburit att vi, som ett land som är mycket beroende av kunniga människor inom det området, har fått ett alldeles för litet utbud av unga människor med goda kunskaper inom naturvetenskap och teknik. Tack vare utvecklingen från mitten på 90-talet och framåt har vi lyckats öka antalet studenter, inte bara antalet platser, med 50 %. Vi har t.ex. fått en väldig ökning av civilingenjörsexamina. Det är viktigt för Sverige som nation. Jag tycker att studentens val ska spela en mycket stor roll. Men jag skulle inte vilja ha en situation där riksdagen inte hade något att bidra med när det gäller prioriteringar. Om moderaterna verkligen menar att det bara är studenternas val och ingenting annat som ska styra uppstår ett antal problem, som jag inte tror att moderaterna har räknat med. För det första har de stora lärosätena, våra gamla universitet, ett mycket högt söktryck. Men de har inget intresse av att öka antalet studenter. De har ökat sitt studentantal med 30-40 % under 90-talet. De vill inte expandera mer. Det trycket kommer inte att resultera i en ökning av antalet platser. För det andra överger man helt det som har varit en framgångsrik del av 90-talets politik, att vi kunnat bygga starka högskolor i varje län. Karlskrona-Ronneby är nu Blekinges tekniska högskola. När den startade för tio år sedan var den som ny en högskola som hade svårt att profilera sig bland studenterna. I dag framstår den som en pärla bland våra högskolor och universitet, som står sig mycket väl i internationell konkurrens inom tekniska områden som vi är mycket beroende av i Sverige. Med moderat politik hade det aldrig kunnat fullföljas. I den meningen är den ogenomtänkt och tar den expansion som skett inom naturvetenskap och teknik, som vårt näringsliv har kunnat ta emot och därför kunnat expandera. Det hade inte skett om det bara var förstahandsvalet som gällde. Det gäller att hitta balansen. Vi har expanderat på alla områden men valt att lägga extra kraft på naturvetenskap och teknik under några år. Nu kommer expansionen fortsättningsvis att ha sin tyngdpunkt på samhällsvetenskap, humaniora och inte minst vård. Jag kunde i går presentera en proposition som innebär att vi bygger ut sjuksköterskeutbildningarna med över 30 % de kommande åren. Det är ett område som vi har stort behov av och där det finns ett starkt intresse bland studenter. Det kan vi göra tack vare att vi kan omstrukturera och tillföra mer resurser. Jag återkommer för att djupare besvara Maria Larssons frågeställningar i min nästa replik.
Fru talman! Det är viktigt att vi utökar högskoleutbildningarna. Det gäller både antalet platser och antalet orter. Jag skulle inte heller vilja se att studenternas val styr helt och hållet. Det finns en mycket viktig regionalpolitisk aspekt, tycker vi som kommer från landsorten och som fått ta del av de nya högskolor som har vuxit upp. De har betytt oerhört mycket för utvecklingen i regionerna. De är spjutspetsar mot framtiden. Där måste det finnas en styrning. Däremot hoppas jag att jag får ett besked när det gäller omfördelningar, för jag tror att man ska göra lite justeringar utifrån det perspektiv som jag skissade upp i mitt första anförande. De skolor som fyller sina skolor gott och väl har gott renommé, tillhandahåller god utbildning och ligger inte sällan i områden som har en underförsörjning av platser. Därför tycker jag att man måste gå in och titta på om det inte finns anledning att skruva systemet i en eller annan riktning. Slagsmålet om studenter har verkligen börjat. Min 19-åring hemma får kataloger varje dag, och traven har växt sig hög av påkostade kataloger. Att marknadsföringen spelar roll har alla insett. Det kan bli så att min dotter och många av hennes kamrater i stället för högskolestudier väljer att ge sig ut på arbetsmarknaden, resa eller göra andra saker ett tag, så att de tomma platserna blir ännu fler nästa höst. Hur ser ministerns reservplaner ut om det skulle bli 15 000 platser tomma nästa höst? Jag hoppas inte att det blir så. Ministern hoppas det säkerligen inte heller. Ministern har ju till uppgift att ha ansvar för området, ta in olika framtidsscenarier och ha beredskap för dem alla. Hur hanterar ministern i så fall detta skräckscenario? Ungdomskullarna är fortfarande små. Vad händer? Revideras utbyggnadsplanerna? Läggs högskolor ned? Ökar antalet omfördelningar? Vilken är ministerns utgång i detta? Sedan skulle jag vilja ha ett förtydligande på det som ministern nyss var inne på när det gäller målet att hälften av varje årskull ska börja på högskolan. Jag uppfattade inte riktigt när målet skulle vara uppnått. Det skulle vara intressant att få det fastställt.
Fru talman! Utbildnings och forskningsministern säger att studenternas egna val ska spela stor roll. Det är vi helt överens om. Jag tycker som moderat att de ska spela större roll än vad utbildningsministern tycker. Jag tror inte att man kan låta studenternas val till hundra procent styra utbildningen. Däremot är det ganska orimligt att inte vuxna personer själva kan få välja vilken ort de ska studera på, om det finns resurser för detta. Ingen tvingar i och för sig någon att flytta till en ort om man inte vill det. Men genom den politik som förs, där man centralt beslutar om antalet platser, är det många som inte får sitt förstahandsval tillgodosett som bekant. Om man får välja inte bara vad man ska studera utan också var man ska studera, blir resultatet ofta bättre än om man inte får förstaeller ens andrahandsvalet tillgodosett. Utbildningsministern säger att vi inte har satsat på Högskolan Karlskrona-Ronneby. Det är väl en felaktig slutsats. Vi satsade ganska mycket på Karlskrona-Ronneby, t.o.m. ett antal miljoner innan regeringen var beredd att satsa lika mycket. Det beror på att det varit en mycket bra verksamhet och spetsforskning just i det området. Sedan helt kort: Om man ändå i efterhand ska justera de val som har gjorts för att utnyttja de platser som finns, är det då inte bättre att från början ge utrymme för ett större inflytande från studenterna själva? Jag tror till sist inte alls att det på sikt är så att alla vill studera i Uppsala, Lund osv. Det finns mycket attraktiva campusområden ute vid mindre högskolor som mycket väl kan konkurrera med de stora universiteten. Där är det inte så trångt. Där kan man kan få en bostad till ett rimligt pris, och studiemiljön kanske är något lugnare.
Fru talman! Lars Hjertén säger att det är en väldigt bra miljö i Karlskrona-Ronneby, Blekinge tekniska högskola, och att moderaterna därför vill satsa på den. Det är roligt. Det är jättebra att ni nu ställer upp. Ni verkar också tycka att det fungerar väl i Mälardalen, och det finns flera områden där moderaterna nu kanske börjar tänka att det här är nog inte så dumt. Men då är Maria Larssons poäng väldigt viktig. Det finns en regional dimension, och då måste det finnas ett politiskt engagemang för att bygga upp dessa miljöer. Detta klarar inte moderaternas förslag till resursfördelning. Ni klarar det heller inte på grund av att de som ni tror kommer att expandera inte har detta som sitt enda och primära syfte, t.ex. de gamla universiteten. Även om söktrycket där är högt blir det ingen expansion med moderaternas förslag till resursfördelning. Självklart ska riksdagen ha något att säga till om också när det gäller den regionala fördelningen av högskoleresurserna. Vi ska sträva efter excellens i akademisk mening, bästa möjliga forskning och utbildning. Vi ska också ha ett regionalt perspektiv så att vi ser till att alla delar av landet får möjligheter till högre utbildning. Maria Larsson pekar på högskolans viktiga regionala roll, och jag är glad över att kristdemokraterna på det sättet skiljer ut sig från moderaterna i engagemanget för högskolorna. Maria Larsson talar om de tomma platserna. Men det är inga tomma platser i den mening som man först tänker på när man hör Maria Larsson beskriva situationen. Högskolorna får ett visst belopp för att utbilda unga människor. Det vanliga har varit att många av universiteten har utbildat fler än det som motsvarar det belopp som de har fått, därför att de planerar efter en osäker tillvaro. De vet aldrig på våren exakt hur ungdomarna söker på hösten. Då kan det vara så att de har fler platser till förfogande än vad de får resurser för. Så måste de planera, och de blir allt duktigare på att planera på det sättet. Under många år har det varit en mycket stor överproduktion, dvs. att de har haft fler studenter än vad de har fått betalt för. Nu börjar de äntligen komma bort från den situationen, vilket innebär att de också har fått förstärkta kvalitetsresurser på högskolan. Nästa steg för högskolan måste vara att omstrukturera sitt utbud efter var det stora intresset finns bland studenterna, var antalet platser kan ökas. Det är en process som naturligtvis tar lite tid för högskolan, och det kommer det alltid att göra. En högskola är ju inte ett företag på en marknad, utan en högskola har ett mer långsiktigt arbete. Nu pågår detta arbete. Min bedömning är att det finns ett starkt söktryck på vård, samhällsvetenskap och humaniora, och där bör högskolorna kunna öka sina insatser och därmed kunna ta del av de mycket stora resurser som finns till högskolornas förfogande. Med den utbyggnad som pågår nu kommer vi att se att under denna period startar de ungdomskullar vilka när de har kommit upp i 25 års ålder kommer att ha uppnått 50-procentsmålet. Det är min bedömning. Men det är klart att det tar ett tag innan de 19-åringar som börjar de närmaste åren blir 25 år. Men det är tack vare utbyggnaden som vi kommer att kunna se en ökad andel ungdomskullar som går vidare. Det är en viktig diskussion som vi för om ungdomarna tar examen eller inte. Jag tror att det är en viktig diskussion att föra i hela samhället. Det är klart att när arbetsgivare ligger på högskolorna så mycket och erbjuder studenterna bra arbeten innan examen, tar de också på sig ett ansvar, för det är precis så som Lars Hjertén säger, att en examen på kort sikt kan verka inte så viktig. Men den kommer att visa sig vara viktig om man vill arbeta utomlands, om man vill komma tillbaks till forskning, om man vill fortsätta att komplettera med andra typer av inriktningar. Naturligtvis måste ungdomar och vuxna i högskolan frivilligt själva välja hur de ska studera. Men en examen är viktig och kommer att vara en bra investering för framtiden.
Fru talman! Jag väntar fortfarande på svar på frågan när besked kommer om när omfördelningen kommer att göras. Är det vårpropositionen som gäller, eller kommer beskedet tidigare eller senare? Jag tror att det finns ett stort intresse också från högskolornas sida att få ett besked här i dag. Ja, avhoppen är ett allvarligt problem. Jag föreslår - det skickar jag gärna med till departementet - en extra premie för varje student som fullföljer studierna på högskolorna. Jag tror inte att man kan styra den enskilde individen, men om högskolorna ges en morot för varje student som fullföljer studierna skulle det kunna skapa incitament för att i högre grad stimulera sina studenter till fullföljd utbildning, vilket samhället tjänar på. I en högkonjunktur kan man lätt lockas att gå ut i arbete, men i längden är det en fullföljd utbildning som håller. Ministern tar sig så tid att förklara systemet för mig, vilket jag nog tycker att jag kan. Dock måste vi konstatera att de omstruktureringar som man har haft möjlighet att göra också under 2000 inte har fungerat till fullo. Om det hade fungerat fullt ut skulle vi inte ha de 7 800 platserna tomma i dagsläget. Sådan är ju verkligheten, det vet både ministern och jag. Ja, vi kristdemokrater har prioriterat en utbyggnad av högskolan, inte minst ur ett regionalpolitiskt perspektiv, och det kommer vi att fortsätta med. Ministern pekar i slutet av sitt svar på att vi i vårt förslag har en något långsammare utbyggnadstakt. Det har vi mycket medvetet valt. Det är därför som vi ligger lägre budgetmässigt. Det skiljer ungefär en procentandel mellan regeringens förslag och vårt. Men det gäller just kvalitetstänkandet och kvalitetsperspektivet. Kvalitet måste gå före kvantitet, och det tycker jag att den här debatten också tydligt har visat. Jag tror att vi är tämligen överens därvidlag.
Fru talman! Kristdemokraterna väljer medvetet att inte prioritera högre utbildning och forskning i sina budgetdiskussioner internt. Det är någonting som ni får fortsätta att försöka reda ut inom Kristdemokraternas partigrupp. Det är tydligt att ni lägger mindre pengar därför att ni tycker att detta är mindre viktigt än vad regeringen tycker. När det gäller omfördelningar har besluten redan fattats. Möjligheterna till omfördelning finns sedan förra sommaren, men det är klart att det tar sin tid för lärosätena att omstrukturera. Så har det alltid varit när lärosäten omstrukturerar sitt utbud. Det är viktigt att de gör det, men det går naturligtvis inte över en natt för ett universitet att vrida om inriktningarna. Det har vi många historiska exempel på. Ytterligare beslut om omfördelningar kommer, liksom de gjorde i budgetpropositionen. Där gjorde vi en omviktning av platser mellan lärosäten, och det blir aktuellt att göra det inför nästa budgetproposition också. Det finns anledning att titta över om det finns vissa som behöver en extra förstärkning. Vi ser väldigt fina utbyggnadsmöjligheter för humaniora, samhällsvetenskap och inte minst vårdområdet. Det går inte att räkna tomma platser på det sätt som Maria Larsson beskriver. Man har nämligen platser utifrån sin planering, och det kan vara fler platser än vad man har resurser för. Det viktiga är att se till att högskolorna får möjlighet att använda alla de resurser som vi ställer till förfogande från riksdagens sida. Varje år ökar antalet studenter. Det gör det trots att vi går in med små ungdomskullar. Det är en stor framgång för utbildningspolitiken att vi får alltmer välutbildade ungdomskullar de här åren. Vi är på väg att nå det viktiga mål som vi har satt upp om att man i hälften av en årskull innan man fyller 25 bör kunna möta högskolestudier. Då rustar vi oss väl för framtiden.

Fru talman! Ulf Nilsson har frågat om jag avser att vidta några åtgärder för att garantera kvaliteten på ämnesundervisningen i lärarutbildningen. Bakgrunden till Ulf Nilssons interpellation är information som han har inhämtat om antagningen till lärarutbildningen vid Linköpings universitet. Låt mig först slå fast att jag är helt överens med Ulf Nilsson om vikten av goda ämneskunskaper såväl för lärarstudenterna som i högskolan överhuvudtaget. Jag vill också framhålla att det generellt sett inte är svårt att rekrytera studenter till lärarutbildningen men att lärosätena har problem med att rekrytera till lärarutbildningarna i de naturvetenskapliga ämnena. Svårigheterna att rekrytera studenter till naturvetenskapliga utbildningar är dock ett internationellt fenomen, och för att komma till rätta med detta problem görs insatser på många olika nivåer i utbildningssystemen såväl i Sverige som världen över. Liksom Ulf Nilsson anser jag att ämneskunniga och entusiastiska lärare är en förutsättning för att öka barns och ungdomars intresse för de naturvetenskapliga ämnena från förskolan och upp genom hela skolsystemet. Sedan många år tillbaka är det för få gymnasieelever som läser naturvetenskapliga ämnen för att samhällets behov av utbildade inom detta område ska kunna tillgodoses. Av det skälet bedrivs bl.a. Vidare har det s.k. naturvetenskapliga basåret inrättats, vilket ger studenter möjligheter att komplettera sina matematik-, naturvetenskap och teknikkunskaper till den nivå som krävs för fortsatta högskolestudier inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Basåret har varit och är en utomordentlig väg för att rekrytera lärarstudenter. För att ytterligare underlätta rekryteringen, inte minst av lärarstudenter, har reglerna för basåret ändrats så att studier vid högskolan kan påbörjas parallellt med behörighetsgivande studier i naturvetenskapligt ämne. I december 2000 fördelade regeringen särskilda medel till fyra lärosäten med lärarutbildning för stöd till insatser för att öka rekryteringen av lärarstudenter med inriktning på matematik, naturvetenskap och teknik. För att bli antagen till grundläggande högskoleutbildning krävs det att sökanden har grundläggande behörighet och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven. Om det finns skäl får högskolan besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor. För de utbildningar som leder till en yrkesexamen har Högskoleverket att fastställa s.k. standardbehörigheter. För den nya lärarexamen gäller ett mycket brett spann av standardbehörigheter. En av utgångspunkterna för den förnyade lärarutbildningen som riksdagen beslutade om i höstas och som träder i kraft den 1 juli i år är att bredda rekryteringen till denna utbildning. Det är viktigt för att tillgodose specifika rekryteringsbehov som t.ex. rekrytering till lärarutbildningar i matematik, naturvetenskap och teknik. En utvärdering av den nya lärarutbildningen kommer att genomföras inom en treårsperiod. För skolans och lärarkårens del måste det viktigaste vara vilka kunskaper de nyutexaminerade besitter när de lämnar högskolan. I examensordningen i bilaga 2 till högskoleförordningen anges de krav som ska uppfyllas för lärarexamen. Inom angiven ram har varje lärosäte stor frihet att självt utforma sin lärarutbildning. Högskoleverket ska som kvalitetsgranskande myndighet tillse att lärosätena lever upp till målen. Skulle en utbildning ej uppfylla kraven enligt beskrivningen i examensordningen kan examensrätten för den aktuella utbildningen dras in. Detta har som bekant skett i några fall inom vårdområdet. Vad jag har erfarit har Linköpings universitet hittills genomfört lärarutbildningen med mycket gott resultat och också lyckats rekrytera nya studentgrupper till lärarutbildningen - en uppgift som kräver ett stort engagemang av samtliga berörda vid lärosätet.
Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Ministern försäkrar att han är överens med mig om betydelsen av goda ämneskunskaper för lärarstudenter och för övriga studenter. Han medger också att huvudproblemet i dag är rekryteringen till lärarutbildningarna - särskilt till naturvetenskapliga utbildningar. Men han ger inget besked om förändringar som kan lösa en del av dagens problem. Lärarbristen är stor, särskilt i de naturvetenskapliga ämnena. Enligt uppgifter från högskolorna är det inte de mest kvalificerade naturvetarna som väljer en lärarutbildning. Många sökande hade hellre gått en annan utbildning om de hade kommit in på sitt förstahandsval. Hur vi ska få lärarutbildningen att bli attraktiv och lockande är en jättefråga i dag. Det handlar naturligtvis inte bara om utbildningen, utan om attityder från politiker gentemot skolan och lärarna. Det handlar om karriärmöjligheter, löner och mycket mer. Det handlar inte minst om respekt för lärarens professionella roll som pedagog och som ämneskunnig. Men i dag diskuterar vi utbildningsaspekten. Det verkar som om jag är mer bekymrad än vad utbildningsministern är för att kunskapskraven håller på att urholkas hela vägen igenom skolsystemet. En stor mängd gymnasieelever börjar det första året i gymnasiet med att få repetera grundskolan. Många av dem lyckas inte genomföra en gymnasieutbildning. Sedan måste alltfler börja sin högskoleutbildning med att repetera eller läsa in det som de borde ha läst på gymnasiet. Linköpings universitet, som jag nämnde i min interpellation, är inte ensamt om att sänka de formella behörighetskraven. Det sker på många håll. Oavsett om man kallar det basår, temastudier eller grundkurs så är mönstret detsamma. Studenten måste börja på en lägre nivå än vad högskolan är tänkt för. Dessutom vittnar högskolorna om att många studenter med godkända gymnasiekunskaper i verkligheten inte kan tillräckligt mycket och inte heller har en riktig förståelse för ämnet. Jag är övertygad om att t.ex. Linköpings universitet och alla andra gör sitt yttersta i en mycket svår situation. Jag vill inte kritisera deras olika sätt att lösa problemen, men själva mönstret att studerande går vidare i utbildningar utan tillräcklig grund måste brytas. Utbildningsministern säger i sitt svar att det viktiga inte är vad studenterna kan innan de börjar en utbildning, utan vad de kan när de är färdiga. Det är naturligtvis riktigt. Men ser utbildningsministern ändå inte en stor risk för att kvaliteten sänks på sikt om förkunskaperna blir sämre och sämre? Håller inte utbildningsministern med om att det blir dyrt både för studenten och för högskolan att behöva lägga resurser på att läsa in sådant som man redan ska ha lärt sig? Min fråga handlar egentligen om detta. Ser också Thomas Östros en fara i det här mönstret? Har han några förslag för att bryta det?
Fru talman! Lärarutbildningen är viktig. Vi hade en proposition som antogs av majoriteten i riksdagen för några månader sedan. Då lade vi fram våra förslag. Jag ska inte upprepa våra reservationer - det är liksom ingen idé. Jag har försökt att följa hur man planerar lärarutbildningen på vissa lärarhögskolor. Senast i dag har jag haft ett längre samtal med en lärarstuderande som också är ansvarig för lärarstuderande över hela landet i en speciell facklig organisation. Hon påpekade för mig en del saker som finns med i Ulf Nilssons fråga och som jag ska vidarebefordra till statsrådet. Det är problem med utbildningen för blivande lärare i naturvetenskapliga ämnen. Att det är ett internationellt fenomen, som utbildningsministern skriver, gör inte saken bättre i Sverige. Vi måste försöka problemet så långt det är möjligt. Hon påpekade vidare att ett stort problem som hon hade stött på är att många hoppar av studierna. Man klarar helt enkelt inte av att t.ex. studera matte, man har inte de förkunskaper från gymnasieskolan som krävs. Så hoppar man i bästa fall in i en annan utbildning i stället. I en del fall hoppar man av över huvud taget. Utbildningsministern säger i sitt svar på Ulf Nilssons interpellation att det nu vidtas en mängd åtgärder, och det är bra. Man kan inte bara sitta med armarna i kors, utan man måste göra någonting när man är klar över situationens allvar. Man får hoppas att det kommer att förbättra tillgången till välutbildade lärare även i naturvetenskapliga ämnen framöver. Den kvinnliga lärarkandidaten påpekade för mig också att problemen börjar hopa sig när det gäller språklärare. Hon hade sett att en lärarhögskola gick ut med en uppgift om att ha ökat intagningen med 100 % i ett språk, det gällde tyska. När hon tittade närmare på siffrorna såg hon att man hade ökat från tre till sex intagningar, och det blir ju 100 %. Jag har tagit upp på frågestunden just tyskutbildningen, som minskar vid våra gymnasieskolor. Därmed minskar också kraven på tyskutbildade lärare. Men det är inte på det sättet som man ska lösa problemet med lärarbristen. Slutbetyg i tyska från gymnasiet år 2000 visade att 35 % av eleverna i de stora programmen, det naturvetenskapliga och det samhällsvetenskapliga programmet, hade tyska. Det var 50 % tre år innan. På övriga nationella program läser man över huvud taget inte något annat främmande språk än engelska, eller också är det mycket ovanligt och mycket få som gör det. Ett annat problem som jag har stött på är att många lärarhögskolor inte hinner med att klara anpassningen till den nya lärarutbildningen under den här korta tiden. Det finns undantag. Jag har själv besökt Umeå lärarhögskola, och den var tidigt ute och hinner med. Men andra gör inte det, utan man lägger in den gamla utbildningen i ett nytt system. Nu är lärarkandidaterna mycket oroliga över att så är fallet. Friheten att välja är viktig, men det är en begränsad frihet. När man har läst sitt pedagogiska avsnitt ska man kunna välja vilket stadium och ämne som man ska läsa. Då kan man byta ort till en annan lärarhögskola. Men i och med att det är så olika inriktning på verksamheten är det väldigt svårt att välja en annan lärarhögskola om man är missnöjd med den egna och vill fortsätta på en annan. Jag tänkte i nästa inlägg säga något om de nyutbildade lärarna. Jag nöjer mig med detta så länge.
Fru talman! Låt mig få diskutera den här väldigt viktiga frågan utifrån åtminstone ett par aspekter, dels vår förskola, grund och gymnasieskola där naturligtvis grunden läggs för intresset för naturvetenskap och teknik, dels de mycket viktiga reformer som vi nu gör inom lärarutbildningens område. Det är centralt att vi tar vara på inte minst de små barnens naturliga nyfikenhet för naturvetenskap och teknik. Jag tror att vi har mycket kvar att rätta till där. Det behövs också på förskollärarsidan en bättre grund för att kunna stimulera våra barn. Nu när vi går in i en period av en utbyggnad av en allmän förskola får vi en väldigt fin möjlighet att fånga och stimulera det intresset hos alla våra barn, som man sedan tar emot i grundskolan och vidareutvecklar. Jag tror att de projekt som vi nu genomför ger väldigt goda erfarenheter, som vi sedan kan använda för att fortsätta att stimulera. Det är viktigt att vi ser att valfriheten i gymnasieskolan gör att ungdomars intressen avspeglas väldigt tydligt i deras studieval. Då blir det en samhällsuppgift för den politiska världen naturligtvis men också för arbetsmarknaden och näringslivet att ge en bild av vad kunskaper i naturvetenskap och teknik kan medföra för intressanta arbeten framöver. Också där återstår mycket att göra. Svenskt näringsliv borde kunna vara mycket mera aktivt i att hjälpa till att visa hur spännande och intressant det kan vara med naturvetenskap och teknik. Våra ungdomar har inte fel i sina val. De väljer det de stimuleras av och tycker är intressant. Jag tror att en väsentlig del framöver i den högre utbildningen är att faktiskt låta ämnesområden mötas, naturvetenskap möta humaniora. Exemplet i Uppsala, där en humanistingenjörsutbildning väckte ett väldigt starkt gehör bland studenterna, är någonting som borde kunna spridas ut över landet. Nu gör vi en stor reform av lärarutbildningen, en reform som vi i utredningsstadiet var helt överens om. Folkpartiet stödde livaktigt, men sedan kom direktiv från Björklund till stackars riksdagsgruppen, och då var det bara att ändra sig och vara emot reformen plötsligt. Men där hade vi en bred politisk enighet om hur principerna för den nya lärarutbildningen skulle se ut. Där får vi möjligheten att ta till vara det jättestora intresse som finns för att bli lärare. Det var mer än dubbelt så många som sökte till lärarutbildningen än vad som kunde tas emot förra året. Men inom naturvetenskap och teknik möter vi nu samma utmaningar som i den övriga delen av samhället, att behoven är mycket större än utbudet av studenter. Då är det en fråga för arbetsgivaren att visa att en lärare i naturvetenskap och teknik får ett väldigt fint yrkesliv med både löner och andra villkor som kan vara lockande. Men det är också en uppgift för den nya lärarutbildningen att faktiskt kunna erbjuda kombinationer av ämnen, ta vara på intresset av att bli lärare, för det är väldigt många som vill bli, och introducera viktiga naturvetenskapliga ämnen i lärarutbildningen. Då blir jag lite upprörd när Ulf Nilsson på ett väldigt klåfingrigt sätt gentemot högskolan upprör sig över att de har ett visst antagningssystem för en liten grupp av studenter. Var finns den akademiska friheten då om Ulf Nilsson säger att så här får man inte anta? Ska ni säga att man inte får stimulera de begåvade studenter som kanske har läst samhällsvetenskapligt program på gymnasiet att också söka sig till naturvetenskaplig inriktning, för det passar inte in i Folkpartiets syn på hur modulerna ska se ut? Akademisk frihet kan inte bara vara någonting för festskrifter som Folkpartiet ger ut, utan det innebär att man måste ha respekt för lärosätenas bedömning av hur de själva bedriver utbildning, med den akademiska granskning och med de kvalitetskrav som det ställer. Det lämpar sig inte för ett ingripande från Folkpartiets sida i enskilda antagningssystem.
Fru talman! Utbildningsministern halkade på något sätt in på beslutsprocessen när det gäller Folkpartiets massiva kritik av den nya lärarutbildningen. En enig riksdagsgrupp tog avstånd ifrån huvudlinjerna i lärarutbildningsförslaget. Att det sedan finns skillnader mellan vad olika ledamöter i en kommitté och en riksdagsgrupp kommer fram till är inte något märkligt. Det har vi sett exempel på senast i regeringens proposition om vuxenutbildningen. Det var en rad förslag, åtta-tio förslag, som regeringspartiets ledamöter lämnade men som inte tog sig uttryck i en proposition. Det är inte så märkligt att en dialog förs inom ett parti. Annars är jag med på väldigt många av de förslag som utbildningsministern nämner om att på alla tänkbara sätt stimulera intresset för olika utbildningar, alltifrån förskolan. Det enda jag vill säga ett väldigt klart nej till är just detta att sänka kunskapskraven, att sänka förkunskapskraven genom utbildningssystemet. När vi talar om antalet platser i högre utbildning måste frågan hela tiden ställas om kvaliteten håller takt med kvantiteten. När det dels kommer in många dåligt förberedda studenter och när det dels minskas på antalet undervisningstimmar på högskolorna drabbar det kvaliteten. Högskolan måste ha rätt att ställa krav på att studenten har en tillräcklig gymnasieutbildning, och studenten måste ha rätt att ställa krav på att den utbildning som bedrivs på universitet och högskolor håller en hög vetenskaplig kvalitet. Det är inte nog med att det är väldigt få elever som blir stimulerade att välja det naturvetenskapliga programmet i gymnasiet - det är deras rätt att inte välja det - utan numera går dessutom alltfler ut från gymnasiets naturvetenskapliga program utan att vara behöriga för olika utbildningar - civilingenjörer, läkare osv. Det naturvetenskapliga programmet har helt enkelt blivit mindre studieförberedande. På vissa lärarutbildningar tvingas man t.o.m. att ge dispens från att ha godkänt i matte A, den lättaste matten på gymnasiet. Jag ser två stora risker med sänkta förkunskapskrav. Den ena är att högskolan tvingas till att examinera med allt lägre, den andra att studietiden blir längre och dyrare för studenten, och därmed blir det också svårare att rekrytera studenter till utbildningarna. Jag tycker fortfarande inte att utbildningsministerns svar ger besked om att han ser något problem i dagens situation, även om hans förslag till lösning kanske är andra än mina. Jag tycker att det är synd, för om han klart sade att han insåg problemet kunde vi i alla fall inleda en dialog om hur vi vänder utvecklingen. Vi har från Folkpartiets sida föreslagit en klart studieförberedande gymnasieutbildning med en studentexamen, där gymnasieelever redan från början vet vad som krävs för olika högskoleutbildningar. Vi tycker helt enkelt inte att högskolan ska ägna sig åt gymnasieutbildning utan åt högskoleutbildning. Genom att ställa upp tydliga krav på olika nivåer i utbildningssystemet kan vi på sikt säkra kvaliteten och göra utbildningen meningsfull för motiverade studenter. Om man som nu hela tiden lappar i systemet och hittar provisoriska lösningar när bristen på studenter blir för uppenbar, blir problemen bestående och allt svårare att rätta till i framtiden.